Herr talman! 1973 års kriminalvårdsreform är en mycket bra målbeskrivning. Vi måste ständigt öka våra strävanden för att nå de målen. Det vore ett mycket stort nederlag om vi skulle tvingas revidera målen därför att vi på grund av felsatsningar inte har nått målen. Det är inte målen, utan medlen för att nå dessa mål, som vi ständigt måste diskutera och förändra, för att nå de mål som finns beskrivna i 1973 års kriminalvårdsreform. Kontraktsvård används i dag som ersättning för fängelsestraff, huvudsakligen i sådan fall då begånget brott har sin grund i alkoholeller narkotikamissbruk. Kontraktsvård innebär att domstolen fastställer en behandlingsplan för gärningsmannen. När det gäller sexualbrott eller grova misshandelsbrott har kontraktsvård använts i mycket mindre omfattning. I årets budgetproposition konstateras att det inom kriminalvården för närvarande bedrivs och planeras en rad verksamheter med olika inriktningar för män som dömts för olika former av övergrepp mot kvinnor och barn. Samtidigt har vi fått veta att det saknas medel för att anställa tillräckligt antal utredare ens för kontraktsärenden rörande alkoholoch narkotikamissbrukare. Skall vi hålla på så här och hur länge i så fall?

Det som behövs är väl att vi tar till vara de erfarenheter som nu finns, att det upprättas behandlingsprogram i tillräcklig omfattning och, vilket vi föreslår i vår motion, ges möjlighet att döma en våldtäktsman eller misshandlare till denna alternativa påföljd, nämligen kontraktsvård. För att detta skall vara möjligt måste medel tillföras. I detta sammanhang liksom i andra som har med ekonomi att göra måste kanske en större sats ning göras eft år för att större vinster skall kunna göras andra år. Sett i ett ekonomiskt perspektiv så är ju ett vanligt fängelsestraff det absolut dyraste alternativet, både på kort och på lång sikt. Samtidigt som det är vår uppfattning att det nu är dags att utvidga kontraktsvård till att omfatta dem som döms för sexuella brott och för grov misshandel anser vi även att kontraktsvården måste kopplas till påföljden villkorligt fängelse. Det är nog endast ett fåtal av dessa brottslingar som spontant och självmant längtar efter att bli föremål för behandling. Det behövs i stället en tvingande komponent i form av ett alternativ som upplevs som mer ofördelaktigt, nämligen fängelse. Vi kommer därför, i år liksom tidigare, att yrka bifall till reservation 22, vilket jag missade vid utskottets behandling av ärendet. Utskottet liksom justitieministern har vid olika tillfällen uttalat att strävan är att hitta och uppmuntra andra påföljder än fängelse i större utsträckning än vad vi gör i dag. Som jag sade tidigare måste man ju satsa också. Trots att man säger sig veta att frivården har otillräckliga resurser tillförs inte kontot de medel som skulle behövas. Den ökning som frivården har fått handlar till största delen om prisoch löneomräkningar samt utbildningskostnader i samband med omplacering och rehabilitering av personal. Alla försökverksamheter, såsom exempelvis samhällstjänst och nyanställningar av behandlingspersonal, förutsätts kunna rymmas inom anslaget. Det står helt klart att så stort utrymme för en utökning av frivårdsalternativ inte blir möjligt med de anslag som frivården i dag har. Inte ens samhällstjänst — det påföljdsalternativ som äntligen blivit verklighet på försöksstadiet — får sina öronmärkta pengar utan skall konkurrera om medel med andra påföljdsalternativ. Jag har i min bekantskapskrets några stycken idealister som har valt att arbeta som övervakare. Det krävs att man är idealist i det arbetet, idealist i den bemärkelsen att man har ett stort intresse för människor och att man tror att man kan göra en samhällsinsats genom att försöka hjälpa före detta straffade att finna sin plats i samhället. Om man som övervakare skall lyckas i sitt arbete krävs det att man kan ställa upp både bittida och sent, att man finns till hands på andra tider än kontorstid, att man kan ta ledigt från sitt ordinarie arbete ibland osv. Men jag tycker inte att det är riktigt rättvist att man även skall vara idealist när det gäller den ekonomiska ersättningen. Om en övervakare får en ersättning som är dubbelt så stor som den är i dag, så är det ändå ett mycket billigt alternativ för samhället om övervakaren gör ett bra jobb, med vilket menas att de f.d. straffade inte begår nya brott utan kan fungera i samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7, 14, 16, 20 och 22.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 6, 7 och 13. Om vi börjar med att tala om reservation nr 1, utvärdering av kriminal vårdsreformen, så står samtliga oppositionspartier bakom denna reservation utom vpk vilket gör mig litet ledsen. Det kan aldrig vara fel eller farligt att utvärdera någonting. Det skadar aldrig att få fram sanningen, om vi vill se om vi har lyckats med de föresatser vi hade då vi införde någonting. Kriminalvårdsreformen har ett antal år på nacken. Samhällsutvecklingen har gått förbi den flera gånger om när det gäller de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då den infördes jämfört med dem som gäller i dag. Vii denna kammare är väl rörande eniga om att den humana kriminalpolitiken är något som vi aldrig skall överge — oavsett vad en utvärdering skulle leda fram till. Nej, vad vi vill ta reda på är ju: Vad är det som skiljer samhället i dag från samhället i går då kriminalvårdsreformen genomfördes? Vilka nya saker har kommit till som vi inte räknade med då? En av de stora sakerna är ju narkotikabrottsligheten och narkotikamissbruket, inte minst det som pågår på anstalterna. En annan sak som tillkommit är nedläggningen av institutionssjukhusen inom den psykiatriska vården, vilket egenligen är ett experiment som vi inte riktigt vet resultatet av. En sak vet vi: en del människor kommer självfallet i den nya situationen att ramla ur systemet. När det sker blir det oftast på det sättet att de slarvar med medicinerna, att de får abstinensbesvär, att de blir våldsamma och att de kan ta till andra droger och kombinationsdroger tillsammans med medicinerna. Resultatet blir ofta att de hamnar i kriminalitet. Alla dessa saker behöver vi kartlägga och utvärdera för att se hur de kriminalpolitiska mål som sattes upp i mitten av 60-talet och början av 70-talet har uppfyllts. Och om de inte har uppfyllts — vad skall vi gör åt dem? På vilka nya vägar måste vi söka oss fram för att nå de mål som vi satte upp? För målet humanitär kriminalpolitik skall vi, som jag sade förut, inte överge. När jag ”pryade” på fängelserna i somras — eller i varje fall gjorde studiebesök — kunde jag konstatera att det fanns många positiva trender, ofta beroende på en personal och en ledning som hade hjärta och känsla för det de höll på med och ville göra någonting positivt av det. Men förutsättningarna för att kunna göra detta var ofta obefintliga, och en uppgivenhet märktes många gånger när det gällde den vilja som man skulle mobilisera för att göra sitt jobb. Jag tycker att det är oerhört väsentligt att vi i en parlamentarisk utredning ser över vad det är som behöver tillkomma för att man skall kunna åstadkomma en kriminalpolitik som innehåller ett humanistiskt vårdtänkande, ett rehabiliteringstänkande, för att göra vården verklig. Den är inte verklig i dag. Vi har inte kriminalvård, vi har i mycket stor omfattning kriminalförvaring. Det kan bero på gamla lokaler, felaktiga typer av lokaler, felaktiga typer av resurser som finns tillgängliga, och det kan framför allt bero på resursbrist. Vi behöver kunna skilja grupper åt. separera missbrukare från icke missbrukare. Vi behöver kunna ta hand om missbrukare som vill sluta med sitt missbruk, och vi behöver kunna separera kvinnor från män, om kvinnorna känner sig utnyttjade på anstalterna. Kvinnorna har särskilda vårdbehov. Det finns, som jag sade, psykiskt sjuka i kriminalvården, och vi har mycket begränsade resurser att ta hand om dem. För att åstadkomma en kriminalvård som är värd namnet och som är base rad på denna humanitet som jag talar om, måste vi alltså kunna åstadkomma vård, rehabilitering, utbildning och social träning. Lyckas vi inte göra detta, så kommer bara fler och fler fängelser att behöva byggas. I reservation 1 kräver vi alltså en parlamentarisk översyn. I min civila verksamhet har jag lärt mig att när man hållit på att lappa och laga tillräckligt länge, behöver man då och då ta ett rejält grepp, göra en ordentlig inventering, en översyn, och se efter hur vi skall nå de mål som vi har satt upp. Jag vill nu gå över till att behandla problemet narkotika litet djupare. Vi har i dag oerhört svårt att hålla kriminalvårdsanstalterna fria från narkotika. Det är svårt att åstadkomma en narkotikafri placering. Men en mänsklig rättighet måste i rimlighetens namn vara att intagna utan narkotikaproblem icke skall behöva komma i kontakt med narkotika. Att sitta på anstalt innebär en psykisk belastning, som ofta medför att individen är mottagligare för påverkan än vad han är i vanliga fall. En människa som har hamnat i kriminalsvängen, som har hamnat på anstalt, löper alltså stor risk att bli narkoman, om vi inte kan åstadkomma en absolut garanti för att vederbörande skall slippa komma i kontakt med narkotika inne på anstalten. När missbrukare finns på anstalt, måste vi avskära dem från droger — och helst skall vi naturligtvis kunna göra det också när de är ute i samhället. Vi måse förhindra att narkotikahandel pågår inom fängelserna — och naturligtvis helst också ute i samhället. Det vidtas åtgärder, men resultatet hittills är skrämmande; vi lyckas inte. Vi måste alltså finna nya vägar, vi måste gemensamt se över verksamheterna, se vad vi skall göra för att komma till rätta med detta problem. Tyvärr avvisar regeringspartiet ständigt de oppositionella inviterna som innebär att vi är beredda att vara med och se över dessa verksamheter. Att manliga interner utnyttjar kvinnliga interner har visat sig vara mindre ovanligt än vad man trodde. Att tillgodose kvinnors särskilda vårdbehov är också svårt i blandade verksamheter. Men ett grundläggande krav måste vara att en kvinna som anser sig ha behov av en vistelse på anstalt fri från manliga interner skall få sitt önskemål tillgodosett. Därför måste vi alltså se över hur vi skall åstadkomma fler differentierade anstalter också inom denna sektor. Så litet om våldtäktsmän. Att vi skall rehabilitera människor som är dömda för våldtäkt och sexualbrott är för mig en självklarhet. Vi borde egentligen inte ha rätt att släppa ut dem om vi inte har rehabiliterat dem. Att stoppa in en våldtäktsman på en anstalt och inte göra någonting åt honom är detsamma som att man också släpper ut en våldtäktsman — ofta mer förhärdad, ofta mer cynisk och fördärvad till sin läggning än han var innan han kom in på anstalten. Den grundläggande defekt som denne våldtäktsman har i sitt psyke, och som har gjort honom till våldtäktsman, har han kvar om han inte rehabiliteras. Det har visat sig i de undersökningar som har gjorts i utlandet, främst i USA men även i England, att våldtäktsmän oftast själva varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Med den vetskapen i ryggen, med litet satsning på beteendevetenskapsforskning, som vi vill ha i den forskningsmotion som vi från miljöpartiets sida väckte för ett tag sedan, är det ganska naturligt att vi tar oss an den här biten och försöker göra någonting åt den. Kvinnor skall inte behöva vara rädda — inga människor skall behöva vara rädda — när de går på gatorna, det måste vara samhällets uttalade mål. Det behövs alltså rehabilitering. Kartlägg vad som gått snett för en våldtäktsman! Bearbeta det! Rehabilitera sedan när det gäller de eventuella brister som finns i fråga om utbildning, social umgängesförmåga osv., innan vi släpper ut vederbörande igen! Annars har vi honom säkert som ett brev på posten tillbaka inom kort. j Slutligen gäller det frivården. Vi har lagt mycket arbete på frivården, men vi har tyvärr inte fått den att fungera. Skälen är ett par: Villkoren är svåra, men det kan inte riksdagen lägga sig i; lönevillkoren är inte vår sak. Vi kan ändå konstatera att det finns rekryteringssvårigheter. Vi har kontraktsvård på detta område i dag, och vi kan konstatera att frivården skulle kunna friställa fängelseplatser om bara frivården hade tillräckligt med folk för att få ut exempelvis rattfyllerister i kontraktsvård. Vi håller på att införa samhällstjänst när det gäller ett par provområden. Frivårdens personal går på knäna. Arbetsbelastningen för varje enskild individ är för stor. Därför slutar folk — och därav också rekryteringssvårigheterna. Att förbättra villkoren, att ge rationell hjälp, att ge stöd och inte minst uppskattning för deras fantastiska arbete — det är det minsta riksdagen borde göra för denna grupp.

Herr talman! Jag vill inledningsvis slå fast att de grundläggande principer som lades fast genom 1973 års kriminalvårdsreform alltjämt är gällande och att amibitionen måste vara att så långt som möjligt underlätta de dömdas anpassning till samhället. Denna grundtanke är förutsättningen för en human och meningsfull kriminalvård. Kriminalvården har under senare tid varit föremål för ett omfattande översynsarbete. Sedan några år tillbaka har det också pågått en försöksverksamhet med decentralisering inom ett flertal kriminalvårdsmyndigheter. Försöksverksamheten har omfattat såväl klientärenden som administrativa ärenden. Med erfarenheterna från denna verksamhet föreligger nu ett förslag till en vidgad decentralisering. Huvuddelen av besluten beträffande klientarbeten skall fattas på lokal nivå. Detta innebär också en ny organisation, där krimnalvårdsstyrelsens arbete koncentreras på övergripande uppgifter, och den regionala organisationen får till uppgift att leda och stödja verksamheten vid de lokala myndigheterna. Utskottet ställer sig bakom förslaget till en ny organisation. Det sägs att man i den nya organisationen inte kommer att gå ifrån intentionerna i kriminalvårdsreformen. Utskottet godtar också regeringens förslag till medelsanvisning till kriminalvårdsstyrelsen och till kriminalvårdsanstalterna. Den i budgetpropositionen föreslagna nedläggningen av Kristianstadanstalten motsätter däremot ett enigt utskott. Där har det varit, som tidigare påpekats, borgerliga motioner men även en socialdemokratisk motion i ärendet. Vi anser det vara av värde att ha kvar fortsatt drift där och förutsätter att kriminalvårdsstyrelsen inom befintliga ramar kan få detta till stånd. Detta vill utskottet ge regeringen till känna. Herr talman! Jag vill åter peka på det utvecklingsarbete som pågår inom kriminalvårdsstyrelsen. Det gäller den nya organisationen med olika åtgärder, arbetet med att använda personalens resurser bättre, handlingsplaner och andra insatser och olika förslag för att förbättra innehållet i anstalterna. Förutom det nämnda utvecklingsarbetet pågår i en arbetsgrupp inom departementet en översyn av hela kriminalvården. En översyn av det framtida anstaltsbyggandet kommer också till stånd. Dessutom har nyligen tillsatts en särskild utredare som skall vidareutveckla innehållet i de påföljder som utgör alternativ till fängelse samt se över frågor om verkställigheten. I reservation 1 anser man att kriminalvårdsreformens mål i dag inte kan ses som realistiska utan att en utredning bör tillsättas. När det gäller de ursprungliga målen anser utskottsmajoriteten att de alltjämt är giltiga: en human kriminalvård där den grundläggande principen är att anpassa de dömda så långt som möjligt till samhället. Reservanterna har rätt i att samhället har förändrats sedan kriminalvårdsreformen antogs. Problemen har förändrats likaså. Det innebär att det blir allt svårare att uppnå målen. Men det kan därför inte vara riktigt att göra avkall på målen, utan det gäller att förändra medlen, att utveckla och förbättra kriminalvårdens verksamheter. Det pågår ett ambitiöst och målmedvetet arbete inom kriminalvården när det gäller att komma till rätta med drogproblemen. I reservation 2 krävs att regeringen snarast vidtar åtgärder för ett nytt differentieringssystem, som är skisserat i reservationen. Att kunna differentiera de intagna, att intagna med olika problem skall kunna placeras på olika avdelningar i olika anstalter, har sedan länge varit ett mål. Det i reservationen framförda föreslaget är i och för sig inte nytt. På sina håll i landet har man redan, och det planeras på andra håll, delat upp anstalterna i olika avdelningar för missbrukare. Man placerar intagna med narkotikaproblem i särskilda anstalter och intagna med alkoholproblem i andra. När det gäller drogproblematiken vidtas en rad olika åtgärder inom kriminalvården för att komma till rätta med dessa problem. Det har vi diskuterat här i riksdagen vid flera tillfällen tidigare. Jag måste vända mig till Ingbritt Irhammar och ta ifrån henne den tron att anstalterna inte skulle ha gjort lokala åtgärdsprogram för narkotikaproblem. Det är faktiskt så, Ingbritt Irhammar, att arbetet har pågått under en lång tid. Man har inte negligerat drogproblemen. T reservationer har framförts önskemål om ändrad lagstiftning när det gäller särbehandling av långtidsdömda, stramare permissionsregler och ytterligare åtgärder vid bevakning i anstalt. Dessa frågor behandlade riksdagen i november, och det finns nu ingen anledning för utskottsmajoriteten att göra en annan bedömning än då. Behandling av våldsmän tas åter upp i motioner. Jag vill hänvisa till att det bedrivs en rad verksamheter med olika innehåll, så som kurser i sex och samlevnad, särskild behandlingsverksamhet och utbildning av personal. Utskottet vill nu som tidigare betona att det är angeläget att verksamheten inom detta område prioriteras. I reservationerna 9 och 10 framförs krav på ändrade regler för villkorlig frigivning. Det pågår ett sådant övervägande i samband med en översyn av straffskalorna. Avsikten är att ta ställning till detta i ett större sammanhang då också frågor om verkställighetsformer och alternativ till frihetsstraff kom mer upp till behandling. Att moderaterna vill ha strängare fängelsestraff är väl känt. Det är också känt att moderaterna i fråga om ändrade regler för villkorlig frigiving vill att den generella fängelsetiden skall öka. Jag måste då fråga folkpartiet och centern om de ändrat inställning och anslutit sig till den moderata synen. Moderaternas inställning i denna fråga leder till att vi skulle bli tvungna att bygga ett stort antal nya fängelser. Jag hoppas att Göthe Knutson är medveten om detta. Den folkpartistiska reservationen om krav på villkorligt frigivna gör mig något konfunderad. Den princip som folkpartiet hävdar bör gälla tillämpas redan i dag. De villkorligt frigivna som inte följer anvisningar och föreskrifter och som missköter sig anmäls till övervakningsnämnden för åtgärder av det slag som folkpartiet för fram. Herr talman! Det översynsarbete som redovisats innefattar också frivården, dess framtida roll och arbetsuppgifter. Detta innebär naturligtvis också en granskning av samarbetet med andra myndigheter och organisationer. De i reservation 13 framförda kraven när det gäller frivårdens situation beaktas i det pågående översynsarbetet. Frivårdens arbete är väsentligt, vilket lyfts fram i det beslut som vi fattade 1983. Frivården utför ett bra arbete, och det bör prioriteras. Vi är alla av den åsikten att det är väsentligt att vi får ha lekmannaövervakare till hjälp i frivårdsarbetet. Dessa gör en stor insats. Naturligtvis kan de inte ersättas ekonomiskt för den stora insats de gör, utan det får bli ideellt arbete. Övervakarnas situation kommer också upp i det pågående översynsarbetet. De nya uppgifter som tillkommit i form av konraktsvård och försöksverksamhet med samhällstjänst har inneburit ett merarbete inom frivården. Anslaget till frivården har undantagits från besparing, vilket innebär en ökning med nästan 23 milj.kr. Utskottet kan inte instämma i vpk:s förslag om ytterligare medel. Utskottet anser att det är angeläget att de nya verksamheterna bedrivs enligt de intentioner som är uttalade och menar därmed att anslagsutvecklingen noga måste följas. Det har sagts här i debatten att kontraktsvården inte skulle kunna fullföljas. Jag undrar vad detta påstående bygger på. Jag har inte mer än i ett fall under den tid som vi har haft kontraktsvård hört att det inte har kunnat göras en kontraktvårdsutredning. Det fallet har enligt kriminalvårdsstyrelsen klarats upp. I tre reservationer, 17, 18 och 19, behandlas frågor rörande den alldeles nystartade försöksverksamheten med samhällstjänst. Riksdagen tog ställning till sådana krav som framförs i reservationerna så sent som i december. Utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande. Kraven på en utökning av kontraktsvården till att gälla även sexualoch misshandelsbrott är också återkommande. Utskottet vidhåller sin bedömning att en längre tids tillämpning och en utvärdering är nödvändiga innan ett ställningstagande i detta avseende kan göras. I fyra reservationer berörs påföljdsfrågor.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

Herr talman! Birthe Sörestedt säger att det pågår förnyelsearbete, utvecklingsarbete och översynsarbete. Därför behövs ingen stor utvärdering av reformen. Är inte Birthe Sörestedt oroad? Menar Birthe Sörestedt att kriminalvården funger så som det var tänkt i beslutet från 1973? Delar inte Birthe Sörestedt uppfattningen att narkotikan i samhället och på anstalterna har gjort det omöjligt att bedriva arbetet så som det var tänkt? När så många återfaller till att begå brott kan kriminalvården rimligen inte anses fungera tillfredsställande! Det är så viktigt att den gör det, att det inte är nog med internt översynsarbete. Det är mål och medel som vi måste diskutera. Jag är rädd att det är en ren prestigesak från socialdemokraterna att säga nej till en utvärdering. Inte minst måste personalen känna sig frustrerad när målen är så högt satta av oss här i riksdagen de inte rimligen kan nås i verkligheten och att det inom kriminalvården sprider sig en uppgivelsens anda. När det gäller de narkotikafria anstalterna görs en hel del. Det planeras att göras ännu mer. Men narkotika på anstalterna är ett stort problem att drastiska åtgärder måste sättas in. Tycker inte Birthe Sörestedt att det är rimligt att de narkotikafria intagna inte skall behöva komma i kontakt med narkotika på anstalterna, att missbrukarna som finns där inte skall få tillgång till narkotika när de sitter där och att det inte skall kunna bedrivas handel på anstalterna? Det är självklart att Birthe Sörestedt anser att så inte skall vara fallet. Är ni socialdemokrater beredda att satsa på en äkta differentiering? Det finns lokalanstalter i närheten av storstäderna. Men när differentieringen kommer i konflikt med närhetsprincipen, är ni då villiga att låta närhetsprincipen väga tyngre? Det är vi, för att man skall kunna snörpa åt narkotikan på anstalterna. Är ni beredda att tumma på integritetsprincipen för att komma åt narkotikan på anstalterna? Det är två konkreta frågor. Man måste tyvärr kanske uppge de två mycket viktiga principerna, integritetsprincipen och närhetsprincipen, för att komma åt narkotikan på anstalterna.
Herr talman! Kent Lundgren är ledsen över att vpk inte är med på reservation 1. Det beror på att vi tycker att det inte är brist på utvärderingar. Det finns däremot en brist när det gäller att dra riktiga slutsatser av de utvärderingar som görs, att planera och genomföra förändringar som utredningarna har pekat på måste göras. Det sägs i reservationen, vilket även Birthe Sörestedt tog upp, att en översyn måste göras därför att de ursprungliga målen enligt reservanterna i dag inte kan ses som realistiska. Det handlar inte om den typ av utvärdering som Kent Lundgren redogjorde för i talarstolen. Vi i vpk anser att målen är realistiska men att medlen måste förändras. Kontraktsvården som en strukturerad behandlingsform är vad vi efterlyser. Det som händer i dag är att en dömd kanske får litet sexualundervisning, medan en annan inte får någonting i behandlingsväg. Personalen kanske skall få utbildning nu eller nästa år. En tredje person kanske kan få ett vårdprogram. Vi anser att det finns tillräckligt med kunskaper för att nu utarbeta och upprätta vårdprogram som kan användas för alla som döms för dessa brott. När det gäller frivården, blir det inga nya idéer utan nya medel. Frivården skulle bl.a. behöva medel för att utveckla samarbetet med andra vårdområden. Det är mycket angeläget i dag.

Herr talman! När det gäller frågan om att få till stånd narkotikafria fängelser och avdelningar förvånades Birthe Sörestedt över att jag var förvånad över att det inte hade utarbetats lokala åtgärdsprogram mot narkotikan. Nu vet jag att det har utarbetats sådana program på många håll, men jag sade detta därför att jag har läst innantill i majoritetsskrivningen i betänkandet. Jag skulle vilja göra Birthe Sörestedt uppmärksam på det allvarliga som står där längst ned på s. 11: ”Den tidigare nämnda översynen av kriminalvårdens innehåll och verksamhetsformer som bedrivs inom regeringskansliet har bl.a. resulterat i ett uppdrag till kriminalvårdsstyrelsen beträffande lokala handlingsplaner vid kriminalvårdsanstalterna. Strävan bör enligt uppdraget vara att varje anstalt utformar mål och metoder anpassade till anstaltens särskilda förutsättningar bl.a. i fråga om klientel och andra lokala förutsättningar.” Och nu kommer det: ”På anstalter med en hög andel narkotikamissbrukare bör inriktningen vara att lokala handlingsplaner mot narkotika upprättas och genomförs. I ett första skede bör de slutna lokalanstalterna i storstadsregionerna prioriteras. Samverkansformerna mellan anstalten och socialtjänstens narkomanvård bör, enligt uppdraget, ägnas särskild uppmärksamhet när handlingsplanerna utarbetas. Uppdraget skall redovisas genom delrapporter samt slutligt senast den I september 1991.” Detta är vad majoriteten säger om lokala handlingsplaner för att komma till rätta med narkotika på anstalterna. Det är på grund av detta som vi i centerpartiet reagerar. Vi har alltså motionerat år efter år om detta, och så får vi läsa att handlingsplaner nu skall upprättas på i första hand slutna lokalanstalter. Vi anser att det är allvarligt att det sker så sent. Jag vet, som sagt var, att det finns anstalter som redan har jobbat med detta. Jag vill haka på det Lars Sundin säger och fråga: Måste man inte sätta vissa principer åt sidan för att komma till rätta med narkotikan? Måste inte närhetsprincipen och integritetsprincipen få ge vika tills man kommer till rätta med detta? Det är bl.a. bakgrunden till kraven i fråga om kriminalvårdsreformen. Jag vill också fråga när halvtidsfrigivningen kommer att avskaffas och om det kommer att innebära att straffsatserna för egendomsbrotten sänks.

Herr talman! Inte oväntat kom socialdemokraternas företrädare Birthe Sörestedt att i stort sett upprepa vad som står i betänkandetexten. Men det hade varit mycket roligt om vi hade fått veta litet mera, t.ex. om när halvtidsfrigivningen äntligen skall försvinna som styrande medel i kriminalvården. När är det tänkt att det förslaget kommer, och hur kommer alternativen att utformas? Då följer frågan: Är det verkligen meningen att det inte skall bli några längre strafftider i fängelser för dem som har dömts till sådana? Är det t.ex. meningen att den som har fått en påföljd på två års fängelse skall släppas efter halva strafftiden, men föras över till annan påföljd? I så fall är nästa fråga: Är det samhällstjänsten som skall utvidgas? Vi vet att det i den verksamheten inte passar med brottslingar som har gjort sig skyldiga till våld och liknande handlingar. Det finns ingen rim och reson i detta. Jag tar upp den frågan som ett exempel på hur svävande den socialdemokratiska kriminalvårdspolitiken är och hur lång tid som förflyter utan att någonting händer. Narkotikan på anstalterna har varit ett riksdagsärende sedan mitten på 70-talet, men det hände inte särskilt mycket under följande år. Även om det gjorts vissa ansträngningar, är det tydligt att det inte hänt någonting efter 1982. Det finns många inom kriminalvården som vet hur man kommer till rätta med narkotikan. Det är i första hand att stoppa införandet, och det kan man göra genom att placera ut narkotikahundar. Det är inte många gram som kan passera förbi en narkotikahund. Men av någon anledning anser kriminalvårdsstyrelsen att det finns tillräckligt många narkotikahundar. Jag kommer att närmare ta reda på det rätta förhållandet, och det har tills vidare föranlett ett särskilt yttrande från oss moderater till detta betänkande, med anledning av en motion av Hans Nyhage. Jag hoppas att jag får tillfälle till ytterligare en replik, herr talman, och då skall jag komma till frågan om det skall behövas fler fängelser. Jag anser sammanfattningsvis att — och nu upprepar jag vad jag sade i mitt första inlägg — det skulle vara orimligt om bristen på fängelseplatser blev styrande för straffpåföljden. Självfallet är det nödvändigt med hårda straff mot framför allt narkotikabrottslingar. Livstid skall inte vara en domstol främmande.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Birthe Sörestedt: Har det socialdemokratiska samhället stått stilla sedan mitten av 60-talet? När man lyssnar på Ingvar Carlssons valtal får man uppfattningen att det har varit en oerhört positiv utveckling. Men det finns alltid en baksida på medaljen, och jag förutsätter att det även har varit en negativ utveckling. Jag anser att bl.a. kriminalvården finns på den negativa sidan i samhället, och därför behövs det en ordentlig parlamentrisk helhetsutredning. Jag vill också vända mig till Berith Eriksson. Ja, det har varit så många små utredningar inom kriminalvården att man snart inte ser skogen för bara träd. Men helhetsgreppet saknas. Att utvärdera är aldrig farligt. En proposi tion baserad på ett resultat tar man separat ställning till. Att inte våga utvärdera är att gömma sig för sanningen. Birthe Sörestedt säger att frivården prioriteras. Jag nämnde förut lönesidan, där man har gjort satsningar på domarna på grund av rekryteringsproblem. Det är nog dags att göra samma sak för frivårdens personal. Det är ju ett statligt verk som förhandlar. Villkoren behöver förbättras, då belastningen är för hög och folk inte orkar med. Hjälpmedel behövs också. Birthe Sörestedt säger att hon inte har hört talas om att kontraktsvård inte har kunnat verkställas. Ja, det beror på om den över huvud taget har påbörjats. Utskottet uppvaktades på sin tid av föreningen för Sveriges frivårdstjänstemän, och de hade en helt annan uppfattning än den Birthe Sörestedt redovisar. Ja, det finns kurser i sex och samlevnad, och det händer mycket positiva saker inne på kriminalvårdsanstalterna, som jag sade förut. Det är oftast fråga om projekt, men när projekten lyckas och skall permanentas ges det inga resurser. Den personal som står för det lyckade projektet kan i regel inte få någon anställning. Därför blir det ett lappverk av alltihop.
Herr talman! Jag kan inte hålla med Lars Sundin om att personalen är uppgiven. Jag tycker i stället att den personal jag möter är engagerad och vill förbättra verksamheten på anstalterna och inom frivården. Det pågår ett arbete för att ta till vara personalens resurser på ett bättre sätt. Jag vill säga till Ingbritt Irhammar att det stycke som hon läste upp går ut på att regeringen har begärt att få in redovisningar av handlingsplaner. Varje anstalt har naturligtvis under ett flertal år utarbetat åtgärdsprogram, åtgärdspaket och åtgärdsförslag som handlar om hur man skall komma till rätta med narkotikan på just den anstalten. Det var det jag menade att Ingbritt Irhammar inte hade upptäckt förrän nu. Att dömda inte skall behöva sitta på anstalter där det finns narkotika måste vara målet. Det har vi också sagt tidigare. Detta är också utgångspunkten i det arbete som pågår. Det är viktigt att man kan differentiera de intagna, naturligtvis också utifrån andra utgångspunkter än narkotikaproblemen. Vi har flera lokalanstalter i regionerna. Lars Sundin tar upp närhetsprincipen. Man kan diskutera om den ena eller den andra anstalten ligger nära eller om man bortser från denna synpunkt. Jag tror att vi hade den frågan uppe senast vi diskuterade kriminalvårdsfrågorna. Nu inrättar man narkotikafria avdelningar på vissa lokalanstalter, medan andra avdelningar tar hand om dem som inte vill ta itu med sitt missbruk. Anstalter inrättas dels för dem som har alkoholproblem, dels för dem som har narkotikaproblem. Man arbetar och planerar alltså vidare på denna differentiering, vilket är precis det som reservanterna tar upp i reservationen. Det är på gång. Berith Eriksson, det är viktigt att frivårdens uppgift kan fullgöras. Det är möjligt om man har ett gott samarbete med övriga myndigheter. De klienter som finns inom kriminalvården är ofta socialt missanpassade. Andra myndigheter och organ behöver också bidra till återanpassningen. Därför är det så viktigt att normaliseringsprincipen gäller, att klienterna har samma rätt som andra medborgare till service och omsorg i samhället.

Herr talman! Jag är mycket förvånad över att Birthe Sörestedt, trots att jag läste högt innantill, inte själv kan konstatera vad det faktiskt står i utskottsbetänkandet. Där står inte att någonting skall utvärderas, där står: ”På anstalter med en hög andel narkotikamissbrukare bör inriktningen vara att lokala handlingsplaner mot narkotika” — lyssna nu — ”upprättas och genomförs.” Detta skall redovisas 1991. Det är som sagt tråkigt att socialdemokraterna inte uppfattar vad de själva påtalar i betänkandet. Jag fick inget svar på frågan om halvtidsfrigivningen. När kommer förslaget, och kommer det att innebära att man från regeringens sida kommer att ge presumtiva brottslingar budskapet att det inte är så allvarligt att begå egendomsbrott längre? Vi tänker sänka straffskalorna. Kan vi få ett besked om detta? Den här debatten försiggår ute i samhället och människor undrar vart vi är på väg. Till frågan om hur personalen känner sig. Det kan vi inte riktigt veta. Vi upptäcker att en stor del av personalen gör ett fantastiskt fint arbete under mycket svåra förhållanden, på olika håll inom anstalterna och inom frivården. Men vi får vittnesmål, som har redovisats här tidigare, om att personal säger att nu orkar vi snart inte mer. De kommer t.ex. från frivården och talar om att nu slutar personal hos oss, personal som har jobbat i åratal, 10—20 år. De orkar inte längre. Belastningen på den personal som är kvar blir ännu större. Då talar Birthe Sörestedt om att de gör ett viktigt ideellt arbete. Ja, det gör de. Men man kan inte leva på att tro att de bara skall utföra ideellt arbete. De behöver ha ett rejält stöd, ekonomiskt såväl som annat, för att fortsätta detta arbete. Därför behövs det resurser även till frivården, och det har vi motionerat om. Visserligen har vi från vår sida bara anslagit fem miljoner. Jag säger bara, för det skulle behövas mycket mer. Men det är i alla fall en bit på väg. Några ord vill jag säga om samhällstjänsten. Är inte Birthe Sörestedt rädd att målet för införandet av samhällstjänst kommer att förfelas, i och med att man inte kommer att kunna nå de unga lagöverträdarna så länge fängelse måste vara alternativet.
Herr talman! I mitt första inlägg sade jag att trots att kriminalvårdspersonalen oftast gör ett mycket gott arbete misslyckas de och de kommer att misslyckas med alltför många, för återfallsprocenten är förfärande hög. Det leder till en frustrerande inställning hos många av dem. Det är mitt intryck efter de besök jag har gjort ute på anstalter. Personalen upplever att det är för stort glapp mellan de mål som angavs i den reform vi antog här i riksdagen en gång och de medel som står till förfogande samt de resultat som är möjliga att nå. Det är för mycket att gå med nyckelknippan och låsa in, och det är för litet tid att bedriva den vård som var tanken bakom reformen en gång i tiden. För övrigt vill vi av två skäl ha den nya påföljden samhällstjänst utsträckt till hela landet. Dels tror vi på samhällstjänsten, som ni socialdemokrater efter mycket tjat äntligen gick med på, dels skall den gälla över hela landet därför att det är en rättssats att lika brott skall följas av lika straff. Det handlar alltså om lika behandling.

Herr talman! När man lyssnar till socialdemokraternas företrädare då hon talar om narkotikan på anstalterna, får man ett bestämt intryck av att ni totalt har gett upp kampen mot narkotika som sådan i kriminalvården. Lösningen skulle alltså enbart ligga i en differentiering. De som är benägna att ställa upp för att bli av med narkotikamissbruket har sina specialavdelningar. Målsättningen måste rimligen vara att stoppa knarket, inte bara i samhället i stort utan också inne på anstalterna. Får jag fråga Birthe Sörestedt eller annan företrädare för den socialdemokratiska gruppen i justitieutskottet: Har ni den uppfattningen att det inte går att bli av med narkotikan på anstalterna, har ni de facto gett upp detta? I så fall är mitt svar: Detta är oansvarigt. Kampen måste intensifieras. Det går att stoppa narkotikan i stort sett. Sedan vill jag erinra om Birthe Sörestedts fråga till de andra borgerliga partierna beträffande en förlängning av strafftiden. Här framställdes de moderata kraven på längre strafftider för narkotikabrott som ett hot. I själva verket skall väl det vara någonting att be om, för att vi också den vägen skall kunna stoppa narkotikan. Det är min uppfattning, och den delas säkert av väljarna i moderata samlingspartiet, att de som hanterar narkotika av olika slag, de som säljer den, de som smugglar in den osv., är marodörer i samhället. De förstör tiotusentals unga människors liv varje år. Det är en fruktansvärd verksamhet som de bedriver. När det inte går att få bukt med detta med de medel som hittills varit tillgängliga, måste vi väl ändå använda oss av så långa strafftider att de som hanterar narkotika i många fall bokstavligen blir inlåsta och därmed förhindrade att fortsätta denna verksamhet. Det finns också en del annat som Birthe Sörestedt har tagit upp och som jag gärna skulle vilja gå in på i repliker. Men här har dels Ingbritt Irhammar, dels Lars Sundin redan gått i svaromål. Bl.a. gäller det den första reservationen. Tillåt mig fråga Birthe Sörestedt: Vad skulle det vara för fel i att man också omprövar själva målsättningen i det kriminalvårdsprogram som till stor del har visat sig misslyckat? Varför skall det bara vara medlen som prövas? Skall man så definitivt sticka huvudet i sanden — eller in i en anstalt, om uttrycket tillåts — att man inte med nya friska ögon skall kunna se också på det faktum att mycket i målet kan tänkas behöva förbättras.

Herr talman! För att få till stånd ett samarbetsprojekt med andra organisationer, Birthe Sörestedt, behövs personal och medel. På samma sätt är det inom andra verksamhetsområden där man skall starta samarbetsprojekt. Ytterst handlar det om att komma bort från framtidsvyn av fler fängelser och längre fängelsestraff, eftersom vi vet att fängelsestraff har enbart negativa verkningar för invidividen och i förlängningen även för samhället. Det är ingen lösning på problemet brottslighet att sträva efter längre fängelsestraff och fler fängelser. Därför måste vi verkligen på allvar satsa på frivårdsalternativ och andra alternativ i stället för fängelsestraff.
Herr talman! Jag blev litet fundersam när jag senast lyssnade till Birthe Sörestedt. Jag fick inget svar på mina frågor, vilket jag inte heller hade räknat med i denna sväng. Med risk för att ge henne sista ordet tar jag ändå chansen att säga ett par saker. Jag anser i likhet med Göthe Knutson att uppgivenheten tycks vara total när det gäller att komma till rätta med narkotikaproblemet på våra anstalter. Jag tycker dessutom att uppgivenheten verkar vara total vad gäller hela kriminalvården. Skall vi inom överskådlig tid ersätta förvaring med kriminalvård, Birthe Sörestedt? I somras talade jag med en fånge på Härlandaanstalten och frågade honom vad som var positivt inom kriminalvården. Det finns en del positivt att säga om kriminalvården, och det pågår, som jag sade, en del projekt. Finns det inte mer positivt att säga om kriminalvården, frågade jag alltså, och den behandling som förekommer där? Han svarade mig: Jo, det är klart, vi har ju Österåkerprojektet. Roligt nog gick det ett TV-program om Österåker samma kväll som jag var på Härlandafängelset. Den intagne berättade att han hade varit på Österåker. Kravet där, sade han, är att man alltid skall le när men ser en TV-kamera, för det är TV-bilder därifrån som kriminalvården visar upp i alla sammanhang. Men på de andra anstalterna är det bedrövligt, ansåg han. Jag fick inte heller något svar på min fråga om frivården. Jag vill höra socialdemokraterna uttala att frivården skall prioriteras ordentligt så att trycket på fängelserna kan minska. De som behöver den typ av behandling som kontraktsvård, dvs. frivård, kan ge skall inte sitta i fängelse. Frivården behöver tid för att ta alla de kontakter i samhället som behövs för att åstadkomma kontraktsvård och samhällsvård. Om trycket på de individer som skall arbeta med detta ligger på en alltför hög nivå, då lyckas de inte. Det medför att kontraktsvården och samhällstjänsten inte verkställs. Satsar vi inte på frivården går hela vårt kriminalvårdsprogram åt skogen.
Herr talman! Jag delar inte alls Göthe Knutsons uppfattning. Vi för enligt min mening en narkotikapolitik som går ut på att verkligen komma åt narkotikaproblemen inom kriminalvården och i samhället. Göthe Knutson tycks inte ha följt den tidigare debatten om hur olika insatser mot narkotikaproblemen har byggts ut inom kriminalvården. Det har handlat om dels motivationsarbete för att få de intagna att ta itu med sitt missbruk, dels utökad kontroll av både intagna och besökare, dels en utökning av de s.k. urinprovskontrollerna samt dels mycket annat. Jag vill alltså påstå, Göthe Knutson, att det har ,..» "it et målmedvetet arbete för att komma till rätta med narkotikaproblemen på anstalterna. Men vi får inte bort narkotikan från anstal terna förrän vi har har fått bort narkotikan i samhället. Målet är alltså att få bort behovet av narkotikabruk. Till Kent Lundgren vill jag säga att det inte råder någon uppgivenhet inom kriminalvårdspolitiken. Jag anser att vi i Sverige har fört en human och bra kriminalvårdspolitik. Det tror jag vi är kända för i hela världen. Kriminalvården behöver naturligtvis utvecklas. Jag anser de uppsatta målen vara realistiska, och dessa skall vi inte avstå från. I stället skall vi förändra medlen. Vi lever i ett föränderligt samhälle, och därför måste även kriminalvården förändras. Jag skall inte föra en diskussion med Ingbritt Irhammar huruvida jag kan läsa eller ej. Jag påpekade att det pågick ett arbete på detta område innan regeringen begärde in handlingsplaner. Ingbritt Irhammar hänvisade vidare till att man har begärt mer pengar till frivården. Men 5 milj.kr. är en spottstyver om de skall användas till ökade arvoden till nämndemännen. Det behövs fler och andra insatser för att stärka lekmannamedverkan.

Herr talman! I motion Ju513 begär jag att den gamla kriminalvårdsanstalten i Kristianstad skall få fortsätta med sin verksamhet under ytterligare några år. Detta förslag grundar sig på den information jag fick och de samtal jag förde med personalen vid ett besök där. Utskottet föreslår med anledning av motionen att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Det kan man i och för sig vara nöjd med, eftersom det inte är varje dag denna välvilliga behandling ges en enskild motion. Men jag känner mig ändå inte helt lugn, något som jag skall återkomma till. Bakgrunden är att den nya kriminalvåardsanstalten i Vä utanför Kristianstad var färdig 1984. Då stängde man den gamla anstalten inne i Kristianstad centrum. År 1988 öppnades på nytt den gamla anstalten sedan den renoverats. Den behövdes då det saknades platser på den nya anstalten. Brottsligheten i vårt land är tyvärr sådan att det inte behövs färre utan fler platser på kriminalvårdsanstalterna. Nu hade anstaltsledningen fått illavarslande information om att den gamla anstalten ganska snart åter skulla stängas. När den åter öppnades gavs löftet att den skulle vara i bruk under minst en femårs period. Den personal som arbetar där kommer från andra orter i landet. De anställda har sagt upp sina fasta tjänster och flyttat till Kristianstad. Skälen härför är naturligtvis av olika slag, men ett skäl är framför allt att man hade ett jobb för ganska lång tid framöver. Det är klart att de olika bud som nu ges skapar oro. Det är också mycket intressanta vårdprojekt som man har börjat med på gamla anstalten, och det vore synd om man inte fick möjlighet att slutföra dem. Med det tillkännagivande som utskottet föreslår att riksdagen skall göra borde vi naturligtvis vara lugna, både jag och personalen på anstalten. Men det som gör mig fundersam är utskottets skrivning, som jag tycker att det ligger någonting dolt i: ”Utskottet anser att en fortsatt drift vid anstalten i Kristianstad skulle vara av stort värde. Utskottet förutsätter att kriminalvårdsstyrelsen genom analys av beläggningsutvecklingen och möjligheterna till omdisponering av medel söker få till stånd en fortsatt drift inom befintliga ramar.” Det är just det, herr talman, som gör mig fundersam. Kriminalvårdsstyrelsen har ju flaggat för att den skulle vilja stänga anstalten, just om denna skulle drivas inom befintliga ramar. Det är det som gör anstaltsledningen bekymrad. Jag vill därför fråga utskottets företrädare: Är det som utskottet skriver tvingande för kriminalvårdsstyrelsen att fortsätta driften vid gamla anstalten i Kristianstad under minst de fem år som utlovades när den återöppnades 1988?

Herr talman! Jag har också besökt Kristianstadsanstalten — ganska många har gjort det i samband med hotet om nedläggning — och tagit del av den verksamhet som bedrivs där och hur man planerar den framöver. Som det är sagt i utskottsbetänkandet, är det av stort värde att fortsätta driften, men vi menar att man naturligtvis måste titta på beläggningssituationen och analysera möjligheterna över huvud taget att ha anstalten kvar. Vi förutsätter att man klarar det på kriminalvårdsstyrelsen.

Herr talman! Jag tog upp frågan om gamla anstalten i Kristianstad i mitt första anförande och poängterade att jag förutsätter att skrivningen i utskottets betänkande, som alltså i riksdagens beslut blir ett tillkännagivande — och ett enhälligt sådant — till regeringen, också innebär att anstalten kommer att fortsätta.

Jag är alldeles övertygad om att när man väl har analyserat behovet av anstalten, finner man att den behövs. Vi har faktiskt en överbeläggning på anstalterna, såvida nu inte kriminalvårdsstyrelsen och justitiedepartementet berordrar nya massutskrivningar eller gör det ännu lättare för internerna att rymma. Dock skall var och en ha sin säng och sin speciella plats, så det är ett mindre lämpligt sätt att lösa överbeläggningsproblemet. Om vi äntligen så småningom får beskedet från regeringen att halvtidsfrigivningen upphör och det alltså blir längre reella straffpåföljder, kommer naturligtvis behovet av platser på fängelserna att öka. Min prognos är att om vi skall få en rimlig kriminalpolitik och straffpåföljderna blir reella, då kom mer vi att behöva bygga åtminstone ett par större anstalter — såvitt vi inte får bukt med brottsligheten, inte minst då narkotikan. Jag upprepar: Där finns också behov av anstalter som den i Kristianstad. Jag förutsätter alltså, herr talman, att utskottets hemställan, som blir ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen, innebär att Kristianstadsanstalten kommer att fortsätta. Det vore angeläget om Birthe Sörestedt vill meddela, om hon har en annan uppfattning än denna.

Herr talman! Bara ett par korta kommentarer. Jag hoppas att avsikten inte är att försöka lura mig och kammaren genom att tala om anstalten i Kristianstad. Jag har hela tiden talat om den gamla anstalten, för jag förutsätter att den nybyggda i Vä, som även den kallas anstalten i Kristianstad, inte skall läggas ned. Det är nödvändigt att hålla isär detta, så att ingen sedan skall kunna säga: Vi har inte stängt anstalten i Kristianstad. Den är kvar i Vä! Helt klarläggande var inte det svar som Birthe Sörestedt gav. Göthe Knutson har mera tolkat utskottets inställning så att tillkännagivandet skulle, som svar på den fråga jag ställde, innebära att det är tvingande för kriminalvårdsstyrelsen att fortsätta driften vid gamla anstalten. Men det har också sagts att nu bygger man ett par nya anstalter, och då skulle man inte behöva den gamla anstalten i Kristianstad. Jag vill ha fastslagit här i kammaren att man står kvar vid det löfte som gavs när man anställde ny personal och åter öppnade den gamla anstalten, att den skall drivas under minst fem år. Jag hoppas att det blir så och vi inte står här om ett år och konstaterar att den gamla anstalten är stängd. Då lär det icke bli nådigt för de debattörer som i dag representerar utskottet.

Herr talman! Våld mot kvinnor är ofta osynligt, vilket gjort det till ett gömt och glömt våld. Ändå utgör det en stor del av det totala våldet. 46 90 av våldet mot kvinnor utförs i hemmen. Var tjugonde minut blir en kvinna slagen. Var tredje timme blir en kvinna våldtagen. Varje vecka misshandlas en kvinna till döds. Dessa siffror säger då ingenting om den vanmakt, förnedring och fysiska och psykiska smärta som slagna och våldtagna kvinnor bli utsatta för. Inte bara kvinnor blir utsatta för våld i hemmen, utan i många fall är det också barn som far förfärligt illa. Barn drabbas speciellt av misshandel och sexuella övergrepp. Det är viktigt att uppmärksamma dessa brottsoffers situation. Riksdagen har beslutat om införande av en besöksförbudslag, som tillkom 1988. Mycket snabbt insåg majoriteten i riksdagen, dock inte socialdemokraterna, att lagen var verkningslös. Majoriteten, däribland centerpartiet, motionerade om att höja straffskalan för brott mot besöksförbudslagen från sex månader till tolv månader, för att kunna anhålla och häkta den som bryter mot denna lag. Den förändringen skall nu genomföras, trots att socialdemokraterna inte ville det, från den 1 april, alltså om några dagar. Det är en klar förbättring av besöksförbudslagen, men vi har sett signaler från olika brottsoffersorganisationer och från personer, främst kvinnor, som är utsatta för förföljelse och trakasserier av olika slag, om att denna lag inte är tillräcklig. När vi i centerpartiet under den allmänna motionstiden motionerade om att besöksförbudslagen behöver skärpas ytterligare trodde vi att det var den lagen som behövde skärpas. Men efter hand som arbetet har pågått med att förbättra skyddet för dessa utsatta, i huvudsak kvinnor och barn, har vi fått information om att det finns andra vägar att gå fram på för att skyddet och stödet skall kunna kompletteras. Det har sagts att en väg är att tillämpa socialtjänstlagens regler. Man lär också ha tolkat socialtjänstlagens regler så, att kommunen har ett ansvar att se till att kommuninvånarnas skydd och säkerhet garanteras. Jag har erfarit att dessa regler har tolkats på ett sådant sätt i Malmö och Göteborg. Där har man i vissa fall gjort detta för att ge dem som fortfarande känner sig hotade av att de som har dömts till besöksförbud skall bryta mot detta och misshandla och trakassera dem. Då gäller det för dem som känner sig hotade att snabbt få hjälp av någon, helst av polisen men i annat fall av vaktbolag, t.ex. Securitas. I Malmö och Göteborg har socialtjänstlagens regler alltså tolkats på ett sådant sätt att kommunen är skyldig att se till att överfallslarm skall ges till de personer som känner sig hotade. Larmet skall kopplas antingen till exempelvis Securitas eller direkt till polisen. Då kan dessa utsatta personer direkt påkalla hjälp för att snabbt få skydd vid de enstaka tillfällen då överträdelse mot besöksförbudslagen sker. Vi i centerpartiet har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet om besöksförbudslagen där det sägs att det finns ett behov av att en tolkning och ett förtydligande av socialtjänstlagens regler sker i dessa fall för att fler kommuner skall kunna använda sig av denna, som vi ser det, möjliga väg att gå fram för att förbättra förhållandena för dessa utsatta personer.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

Herr talman! Jag tror att jag vågar säga att alla i den här kammaren och inte bara de ledamöter som finns här nu delar avskyn mot alla våldsbrott. Det gäller inte minst våldsoch sexualbrott mot kvinnor. Det är en brottslighet som ofta förstör hela tillvaron och leder till otrygghet och isolering, förutom skador på både kropp och själ, för de drabbade. Det är också en brotts lighet som ofta indirekt och ibland även direkt drabbar barn, som tvingas se och höra hur de vuxna som betyder mest för dem förgriper sig mot varandra. Det arbete som bedrivs för att motverka sådan brottslighet är värt all respekt. Sådant arbete ägnar vi oss åt även här i riksdagen, både genom att stifta lagar som reglerar samhällets syn på denna brottslighet och genom att bidra med socialpolitiska åtgärder mot sådan brottslighet. Lagen om besöksförbud, som vi nu behandlar, har nyligen skärpts. Det skedde så nyligen att lagen ännu inte har trätt i kraft. Denna lag träder i kraft på söndag. Trots detta har centern, som Ingbritt Irhammar sade, motionerat om en ospecificerad ytterligare skärpning av denna lag. På vilket sätt denna skärpning skall ske vet vi inget om. I utskottet har centern följaktligen inte heller framställt något särskilt yrkande om en sådan skärpning, utan utskottet är enigt om att den lag som riksdagen har fattat beslut om är till fyllest. Men trots detta, och det är delvis därför som jag har begärt ordet, kan man läsa i tidningen hur centerpartiet annonserar sin vilja att skärpa lagen. I annonsen framgår detta. Ingbritt Irhammar citerade delvis denna annons, så hon måste ha läst den. Det sägs inte heller i denna annons på vilket sätt lagen skall skärpas. Därför anser jag att det finns anledning att säga att centerpartiet antingen måste presentera hur man vill skärpa lagen eller också dra in denna typ av annonser. Dessa dubbla budskap kan nämligen inte vara ägnade att annat än förvirra den som är intresserad av att det händer något på detta område och som faktiskt leder till att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar för män, kvinnor och barn som lider av att en del människor förgriper sig mot varandra. Jag tycker att politisk hederlighet är viktig.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i det sista som Eva Johansson sade, nämligen att politisk hederlighet är viktig. Jag gläds åt att vi från socialdemokraterna får höra att det är viktigt att man på alla sätt bidrar till att de som utsätts för olika brott — våldsbrott, sexuella övergrepp och trakasserier — får stöd och hjälp. Därför är det anmärkningsvärt — vilket också är anledningen till att vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet — att det sägs att frågan om att det behövs förbättringar för att man skall kunna stödja och hjälpa brottsoffren är för tidigt väckt. Det är därför som vi, genom detta särskilda yttrande om att stödet skall förbättras, väcker denna fråga. Det är vår hederlighet i detta sammanhang. Vi tar i ett särskilt yttrande upp det som vi anser är viktigt att göra för att förbättra för denna utsatta grupp. Vi hoppas att man inom regeringskansliet skall ta detta på allvar och arbeta utifrån dessa förslag. På det sättet tar vi upp det som behövs för att offren snabbare och bättre skall kunna få hjälp och stöd.
Herr talman! Jag har inte sagt att frågan om socialt stöd och annat stöd för dessa kvinnor eller några andra som är utsatta för brott är för tidigt väckt. Det som jag sade till Ingbritt Irhammar var att ni i centerpartiet har väckt en motion om en skärpning av en lag som inte har hunnit träda i kraft än. Ni i centerpartiet har inte heller kunnat presentera ett enda konkret förslag till hur ni vill att denna skärpning av lagstiftningen skall utformas. Detta tycker jag är ett krav. Ett ospecifiserat krav på en skärpning skulle ju kunna innebära att lagen ser ut precis hur som helst när den är färdig. Därför tycker jag att det finns anledning att säga till er i centerpartiet att ni antingen får precisera vilken skärpning ni vill ha eller också får sluta att genom era annonser ge allmänheten intryck av att ni i större utsträckning än andra verkar för dessa frågor. Det är nämligen ett felaktigt intryck.
Herr talman! Socialdemokraterna skulle ju kunna visa en vilja att öka stödet till dessa utsatta människor genom att säga att socialtjänstlagens regler borde tolkas och förtydligas. Då får ni se om det är vettigt att gå fram denna väg. Vi tror nämligen det, och det är därför vi skriver det. Det förvånar mig att socialdemokraterna inte mer aktivt tar del i detta arbete.
Herr talman! Om det behöver ske en precisering av socialtjänstlagen för att man ute i kommunerna skall vidta sådana åtgärder som jag tror kan vara alldeles utmärkta i vissa fall, är jag naturligtvis beredd att arbeta för att det görs. Men jag vet också, precis som Ingbritt Irhammar sade, att detta arbete pågår ute i kommunerna. Dessutom är justitieutskottet kanske inte det utskott som i första hand skall föreslå kammaren att fatta beslut om åtgärder när det gäller socialtjänstlagen. Det är ett annat utskott som är ansvarigt för sådana åtgärder. Det var, såvitt jag förstår, därför som centern fogade ett särskilt yttrande till betänkandet och inte agerade på ett annat sätt.

Herr talman! Vi skall nu behandla justiteutskottets betänkande nr 23, som gäller anslag till åklagarväsendet. Precis som domstolarna har åklagarväsendet under de senaste åren haft problem med rekryteringen av nya jurister. Rekryteringsproblemen tycks drabba hela landet men är ändå mest akuta i Norrland. Det är därför glädjande att konstatera att utbildningsutskottet helt nyligen uttalade sig positivt för en fullständig juristutbildning i Umeå. Det säkraste sättet att rekrytera jurister till norra Sverige är ändå att man får möjligheter att utbilda juristerna i regionen. Förutom de akuta rekryteringsproblemen är emellertid personalläget inom åklagarväsendet bekymmersamt, eftersom avhoppen från åklagarbanan är påfallande många. Det har visat sig att under en femårsperiod antogs 205 åklagaraspiranter i Sverige, medan under samma period 164 åklagare slutade. En sådan utveckling är ohållbar. Det finns säkert flera skäl till att unga jurister inte väljer åklagarbanan och till att etablerade åklagare lämnar banan. Ett har varit löneutvecklingen. Men detta skäl kan man nog säga numera är något så när justerat. Fortfarande återstår dock många förbättringar att göra. Det är därför tillfredsställande att notera att av budgetpropositionen framgår att regeringen har för avsikt att göra en översyn av åklagarväsendet. Denna översyn kommer förmodligen att ske i form av en parlamentarisk utredning, vilket jag tycker är utmärkt. Eftersom utredningen ännu inte är tillsatt och direktiven inte heller är skrivna, har justitieutskottet nu möjligheter och tillfälle att påverka vad utredningen skall handla om. Tyvärr har utskottet valt att inte ha några egna synpunkter. Vi i folkpartiet har därför i reservation nr 1 pekat på några områden, som vi anser att utredningen borde behandla. Bl.a. har vi sagt att yrket måste moderniseras och att principerna för rekrytering av unga jurister måste göras mera flexibla. Vi tycker också att unga jurister borde få möjlighet att i större utsträckning välja placeringsort under aspiranttiden. Det har också visat sig att åklagaryrket är anonymt för unga jurister. I en enkätundersökning bland unga jurister framkom att många inte visste vad åklagarbanan innebär. Av detta skäl är det angeläget att det i hela landet finns möjligheter att fullgöra notariemeritering vid åklagarmyndighet. På detta sätt skulle många fler unga jurister komma i kontakt med yrket. Herr talman! Eftersom det har visat sig svårt att rekrytera åklagare till norra Sverige, kan vi i folkpartiet tänka oss någon form av belöningssystem för dem som väljer att tjänstgöra på mindre attraktiva orter. Mot den bakgrund som jag nu har utvecklat vill jag yrka bifall till reservation nr 1. I betänkandet behandlas även en rad andra frågor. Jag tänker beröra några av dem. Den första gäller ordningsbot vid snatterier. 1980 anmäldes ca 35 000 snatterier, och 1988 hade detta antal ökat till drygt 59000. Totalt bedöms snatterierna i dag kosta butikerna 2,2 miljarder kronor. Butikstillgreppen har nu fått en sådan omfattning att något måste göras. Stöldutredningen har i sitt betänkande ”Stöld i butik” föreslagit att det skall bli möjligt att utfärda föreläggande om ordningsbot vid enkla erkända snatterier. Ett sådant förfarande menar vi skulle vara rationellt och effektivt. Det skulle dessutom för den enskilde medföra en betydligt snabbare handläggning av brottet än som sker i dag. Vi i folkpartiet tycker att tiden nu är mogen att göra detta möjligt. Det har vi föreslagit i reservation nr 5, som jag yrkar bifall till. Herr talman! I debatten om ungdomskriminalitet har många efterlyst nya och skärpta regler. Man menar också att de signaler som utgår från beslutsfattare är alltför otydliga. Även om vi i folkpartiet generellt inte håller med om denna beskrivning, menar vi ändå att det är väsentligt att den som bryter mot en lag blir föremål för en reaktion från samhällets sida. Reaktionen är särskilt viktig när det gäller unga människor. Ungdomar har i allmänhet outvecklade rättsbegrepp. I det s.k. Metropolitprojektet visade undersökningar att det hos en ålderskull stockholmare födda 1953 fanns en topp för brottslighet i åldersinterval let 15—17 år. Det är i det intervallet som åklagare har en befogenhet att i mycket stor utsträckning meddela åtalsunderlåtelse. Eftersom åtalsunderlåtelse kan uppfattas som om samhället inte reagerar på brott, skulle vi vilja förändra konstruktionen på åtalsunderlåtelseinstitutet och införa en typ av villkorad åtalsunderlåtelse. Det skulle betyda att åklagaren, när han eller hon meddelar åtalsunderlåtelse, på ett entydigt sätt skulle göra klart för den unge att samhällets reaktion är åtal, om den unge i fortsättningen inte sköter sig. Detta förslag har vi angivit i reservation nr 7, som jag yrkar bifall till. I reservation nr 8 behandlas åtalsunderlåtelse mer generellt. 1985 gavs åklagarna vidgade möjligheter att underlåta att väcka åtal. Utvidgningen innebar bl.a. att åtalsunderlåtelse kan meddelas när det kan antas att påföljden vid åtal skulle bli enbart villkorlig dom. Den s.k. absoluta åtalsplikt som tidigare har åvilat åklagaren får numera anses närma sig en relativ åtalsplikt. Den absoluta åtalsplikten innebar en rättssäkerhetsgaranti för allmänheten och en trygghet och ett stöd för åklagaren. Den uppluckrade ordningen på detta område kan på sikt medföra att sådana centrala rättsprinciper som likhet inför lagen och förutsägbarhet i rättskipningen sätts åt sidan. Det är inte en främmande tanke att besluten vid en relativ åtalsplikt kommer att se olika ut it.ex. en storstad jämfört med en mindre ort. Eftersom vi i folkpartiet tycker att dessa centrala rättsprinciper är av stort värde, önskar vi återgång till den ordning som rådde före 1985. Vi vill helt enkelt bromsa utvecklingen mot en relativ åtalsplikt. Däremot vill vi icke, även om vi vill förändra åtalsunderlåtelseinstitutet till vad som rådde före 1985, ändra på den skärpning som genomfördes förra året när det gäller just unga lagöverträdare. Jag yrkar därför bifall till reservationerna nr 8 och 9. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 4, som handlar om barnolycksfall. Barnolycksfallen överstiger i absoluta tal antalet rapporterade arbetsolyckor. Lika många barn dör av barnolyckor som antalet vuxna genom olyckor i arbetslivet. I en undersökning som gjordes av barnmiljörådet angående den rättsliga behandlingen av olyckfall visade det sig att det bland de 20 800 mål som granskades inte fanns ett enda som behandlade barnolycksfall. Det finns i dag bestämmelser på området i t.ex. boverkets normer, allmänna ordningsstadgan och byggnadsstadgan, och i flera av barnolycksfallen har man kunnat konstatera att bestämmelserna i någon av dessa stadgor har åsidosatts utan att det har blivit någon rättslig prövning efteråt. Polis och åklagare har uppenbarligen varit osäkra på hur barnolycksfall skall behandlas ur rättslig synpunkt, och man kan fråga sig om lagföring och sanktionsmöjligheter för närvarande utnyttjas till fullo. I reservationen 4 har vi pekat på att det förmodligen behövs bättre utbildning av polis och åklagare när det gäller barnolycksfall, och det är också angeläget att föräldrar till drabbade barn får stöd och hjälp för att driva fall där olyckshändelser inträffat vidare i en rättslig process. Med utgångspunkt i vad jag nu sagt yrkar jag en än gång bifall till reservationerna 1, 4, 5, 7, 8 och 9.

Herr talman! Det betänkande från justitieutskottet som kammaren nu har att behandla avser, som framgått av Britta Bjelles anförande, anslaget till åklagarväsendet. I betänkandet återfinns fyra reservationer som undertecknats av oss moderater i utskottet, och jag ber inledningsvis att få yrka bifall till reservationerna 5, 6, 8 och 9. Åtalet och åklagarens ställning i rättsprocessen är av utomordentlig stor betydelse i en rättsstat som Sverige. Det rör inte enbart åklagarens möjligheter att fullfölja ärenden i domstol utan i lika hög grad de rättsregler som styr dennes verksamhet. Åkagaren spelar alltså en utomordentligt viktig roll, och det är mot den bakgrunden som inte bara ärade ledamöter av justitieutskottet utan även andra funktionärer i Rättssverige sett med stor oro på den flykt från åklagarbanan till andra verksamheter som ägt rum under senare år, vilket också utskottets värderade ordförande påpekat. Detta förhållande visar dels på den höga kvalitet som åklagaren har som jurist, dels på den svaghet som finns när det gäller lönebildningen för skickliga rättsfunktionärer. Herr talman! Det är enligt mening viktigt att vi i debatten i samband med behandlingen här i kammaren av anslagen till åklagarväsendet noterar detta förhållande, eftersom en fortsatt avtappning av dugliga jurister från åklagarbanan kan komma att påverka rättstatens funktion och handlingskraft. I den budgetproposition som vi nu diskuterar har regeringen ökat anslagen till åklagarväsendet med 40 miljoner. Om detta är tillräckligt vet vi inte. Jag menar dock att det finns anledning att fortsättningsvis fästa uppmärksamheten på den utveckling som jag nu aktualiserat. I reservationerna 5 och 6 tar vi moderater upp dels frågan om gränsdragningen mellan stöld och snatteri, dels frågan om att införa institutet ordningsbot vid snatteri. RÅ:s rekommendation i dag till åklagarna är att med anpassning till rådande praxis vid domstolarna utgå från en värdegräns mellan stöld och snatteri på 600 kr. År 1964 var denna gräns 15 kr. Gränsen förflyttas således i takt med inflationen i landet. Få områden torde, herr talman, vara mindre lämpade att knytas an till inflationen än just detta. Denna konstruktion leder ju faktiskt till att statsfinansiella åtstramningar medför ett sänkt rättsmedvetande på sikt. Gränsdragningen mellan stöld och snatteri skall fastläggas av riksdagen. Den nuvarande gränsen vid 600 kr. bör sänkas. Resultatet härav blir naturligtvis att stöldområdet vidgas, medan det straffbara området för snatteri minskas. Denna ordning skulle ge till effekt att rättsstaten markerar avståndstagande mot det snabbt ökande antalet tillgrepsbrott, som Britta Bjelle gav exempel på, och även skapa en något mera riskfylld miljö för butikssnattare, som i dag inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att nå upp till stöldbelopp i närheten av 600 kr. Det kan, herr talman, synas politiskt petigt att ägna en del av kammarens tid åt just denna del av justitieutskottets område, men stölden eller snatteriet är för det första ett debutbrott, för det andra också ett mängdbrott. En mera skärpt hållning härvidlag skulle ge en positiv effekt på den unge brottslingen, som då snabbare skulle komma att betecknas som tjuv och därmed hanteras på ett mera handfast sätt i rättsstaten än som snattare. Det skulle också snabbt föranleda erforderliga och lämpliga åtgärder mot de vuxna, vanemäs siga brottslingarna, som kanske med en sjukdomsbild i bakgrunden stjäl för oerhörda belopp. När det gäller behovet av ordningsbot vill jag understryka vad Britta Bjelle sade. Det gäller att för den enkle snattaren och för de obetydliga beloppen hitta en rationell hantering i rättsapparaten, en hantering som är billig men samtidigt effektiv. Det gäller också att överföra de stora resurserna till stöldavsnittet, där man på ett mera handgripligt och nära sätt kan tackla just tjuven. Till sist, herr talman, har vi i reservation 8 från de borgerliga partierna pekat på den rättsrisk som en utökad möjlighet till rapporteftergift och åtalseftergift skapar. Redan när jag kom till riksdagen 1982 försökte vi från moderata samlingspartiet varna för denna utveckling. Då stod vi ensamma, men nu gläds vi åt att vi snart har 50 26 av kammarens ledamöter med oss i vår uppfattning. En utökad och ej förutsägbar eftergiftskonstruktion ger, precis som vi reservanter anför, en oförutsägbarhet i rättskipningen. Denna situation är på kort sikt ohållbar, på medellång sikt en katastrof, och på mycket lång sikt vittrar rättsstaten sakta sönder, eftersom behandlingen i rättsapparaten blir olika för människor som begått samma eller likartade brott. Det är en bärande doktrin att ingen får behandlas olika i förhållande till en annan. Om enskilda tjänstemän ges en utvidgad rätt att skönsmässigt avgöra om rapport eller åtal skall följa, kommer en betydande olikhet att uppstå i rättstillämpningen, och detta skapar en osäkerhet bland människorna. Denna situation får inte uppstå, och det är detta syfte som reservation 8 tjänar. Jag kan avslutningsvis upplysa ärade ledamöter från socialdemokraterna, vpk och miljöpartiet att ni nästa år åter får chansen att ansluta er till vår linje. Vi ämnar nämligen återkomma i denna fråga. Kanske kan vi då skapa en ordning med litet fastare regler, vilken ger en större säkerhet och förutsägbarhet i rättskipningen.

Herr talman! Som tidigare sagts handlar detta betänkande om anslag till åklagarväsendet. Det har väckts ett antal motioner beträffande olika arbetsområden inom åklagarväsendet. Jag vill inledningsvis säga att jag tycker att det är bra att man nu skall göra en översyn av åklagarväsendets arbetsområden och att man också skall försöka renodla åklagarnas arbetsuppgifter. Jag vill vidare liksom Britta Bjelle och Göran Ericsson understryka att det måste vidtas åtgärder för att rekrytera och behålla åklagare. Det är väsentligt att så sker. Vi har under hela efterkrigstiden haft en kraftigt ökande kriminalitet i vårt samhälle. Så är fallet på de allra flesta brottsområden — våld, stöld, skadegörelse, bedrägerier osv. Under senare år har i allt större omfattning också miljöbrotten kommit in i bilden. För att kunna beivra olika former av brottslighet är det viktigt att ha ett effektivt och väl fungerande åklagarväsende. Det måste därför finnas relevanta lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten. När det gäller miljöfrågorna är det ofta fråga om synnerligen svåra ärenden där det krävs specialkunskaper. Det sker också här en mycket snabb ut veckling. Lagstiftningen på detta område befinner sig ständigt i ett skede av förändring, och det är därför viktigt att såväl polis som åklagare och domare har kunskaper i miljörätt. På grund av denna ständiga förändring är det dessutom viktigt att det sker en fortlöpande fortbildning i dessa frågor. Antalet miljöbrott är kanske inte så stort, och det finns av denna anledning ute hos åklagarna kanske inte heller så stor erfarenhet på detta område. Det vore därför en stor fördel att ha en speciell åklagare som, i varje fall under en övergångsperiod, finge ansvaret för miljömålen. En sådan person kunde också vara till stor nytta när det gäller att ge handledning till övriga åklagare i sådana här ärenden. Så över till en del andra reservationer. När det gäller barnolycksfallen vill jag instämma i vad Britta Bjelle sade. Det finns förvisso bestämmelser om skyldigheten att vidta skadeförebyggande åtgärder, men detta är inte tillräckligt. I den rapport om rättstillämpningen vid barnolycksfall som barnmiljörådet presenterade 1988 påpekas att barn och ungdomar inte har ett godtagbart rättsskydd och att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig för sitt syfte. Barnmiljörådets undersökning har visat att bestämmelser om skyddsanordningar åsidosätts utan att det sker någon rättslig prövning. Det är därför viktigt att polis och åklagare får utbildning i den rättsliga behandlingen av barnolycksfall. Det är också viktigt att föräldrar till drabbade barn får hjälp och stöd i samband med att dessa ärenden behandlas i olika rättsinstanser. Ett annat område som i dag har fått en mycket stor omfattning när det gäller brotten är butikstillgreppen. Dessa förekommer alltså i dag i ganska stor omfattning, och de kostar också butiksägarna stora pengar. Men eftersom det här rör sig om så stora summor, kommer detta til syvende og sidst även att drabba konsumenterna. Det är därför viktigt att dessa brott beivras och att det sker snabbt. Utskottets borgerliga ledamöter menar att man borde överväga att införa ordningsbot just när det gäller de mindre snatteribrotten. Detta skulle innebära en snabb lagföring och även medföra en förenkling för både polis och åklagare. Härigenom skulle man dessutom få till stånd ett bättre utnyttjande av resurserna. Vi vet att det ibland kan ta lång tid att handlägga dessa ärenden, och vi menar att det därför skulle vara en fördel om man kunde klara av dessa brott genom användande av ordningsbot. Vi har i vårt samhälle under en lång tidsperiod gradvis tvingats acceptera en högre toleransnivå när det gäller brottslighet. Det har många gånger varit för lätt att få åtalseftergift. Det måste, som Göran Ericsson och Britta Bjelle sade, finnas vissa centrala rättsprinciper, såsom likhet inför lagen och förutsebarhet i rättskipningen. Om man tillämpar åtalseftergift på ett alltför långtgående sätt kommer dessa principer att sättas i fara, och tilltron till vårt rättsväsende skadas. Vi måste sätta gränser, och vi måste reagera när brott begås. Om det inte följer någon sanktion på ett brott, kommer nämligen de lagar och regler som vi har satt upp att förlora i trovärdighet. Det kan också bli svårt att upprätthålla den allmänna laglydnaden om rapporteftergift och åtalseftergift används i alltför stor omfattning. Särskilt för unga människor är det viktigt att samhället ställer upp klara och konsekventa normer och handlingsmönster. Om lagöverträdelser sällan beivras, eller beivras på ett inkonsekvent sätt, kan det medföra en negativ inverkan på ungdomars rättsbegrepp. Ungdomar kan helt enkelt uppfatta det som att samhället accepterar brotten i fråga om vi ger åtalsunderlåtelser i alltför generös omfattning. Vi anser därför att man skall återgå till de mer restriktiva regler för åtalseftergift som tidigare gällde. Jag vill också understryka att man måste vara synnerligen restriktiv med att ge åtalseftergift vid narkotikabrott. Man måste uppträda mycket konsekvent i bekämpandet av narkotikamissbruket. Inte minst är det viktigt att man när det gäller ungdomar som första gången ertappas med narkotika verkligen reagerar och talar om att samhället icke tillåter detta. Det skall därför också finnas en påföljd i fråga om narkotikabrott, och man skall vara synnerligen restriktiv med åtalsunderlåtelser. Herr talman! Med stöd av vad jag nu har framfört vill jag yrka bifall till de reservationer som centerpartiet står bakom i betänkandet.

Herr talman! Miljö — naturligvis måste miljöpartiet tala om miljö, annars skulle vi ju inte vara här. Miljö och miljöbrott är någonting som mer och mer har aktualiserats i Svea rike och även i andra länder, men fokuseringen i denna kammare ligger på Sverige. Inom miljökunskapen och miljölagstiftningen händer för närvarande ganska mycket men ändå inte så mycket som skulle vara nödvändigt. Okej, vi utreder, och vi skaffar oss kunskap. Att omsätta detta i lagstiftningstext går däremot litet långsammare. Detta skapar naturligtvis problem, bl.a. när det gäller mängden information, mängden kunskap som kommer fram. När detta skall omsättas i praktisk erfarenhet i rättsapparaten, för att vi skall kunna beivra miljöbrott när sådana begås, krävs ganska stora utbildningsinsatser. Detta betänkande handlar om åklagarväsendet och dess tilldelning av resurser, men miljömål och miljöbrott berör naturligtvis hela rättsapparaten. Såväl hos polisen och åklagarämbetet som i domstolsväsendet måste kunskapen inte bara ökas utan ständigt underhållas.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 Reservation 5, som avser moment 8, berör ordningsbot vid snatteri. Det har där begåtts ett misstag av mig. Jag stödde reservationen förra året, jag vill naturligtvis stödja den även i år, och härmed gör jag också det. Man brukar säga att när man erkänner, så är hälften förlåtet; alltså är det fråga om ett halvt misstag. Miljöpartiet kommer således att stödja reservation nr 5, och jag yrkar härmed bifall till denna.

Herr talman! Det är en bred uppslutning kring huvuddragen i betänkandet, och jag noterar detta med tillfredsställelse. Åklagarmyndigheterna omfattas inte av huvudförslaget, utan i stället höjs anslaget med 40 miljoner, en höjning med mer än 10 96. Riksåklagaren föreslås få en höjning med drygt 1 miljon. Detta får naturligtvis ses som en bekräftelse på att regeringen är medveten om åklagarverksamhetens centrala roll i vårt rättsväsende. Genom att ingå i försöksverksamheten med treåriga budgetramar har åklagarväsendet fått bättre möjligheter att långsiktigt planera och effektivisera sin verksamhet. Inom myndigheten arbetar man nu intensivt för att förbättra rekryteringsläget, som enligt utskottets ordförande är prekärt. Jag hyser gott hopp om att man kommer att vara framgångsrik i detta sammanhang. I reservation 1 framförs synpunkter på vilka åtgärder som bör övervägas vid den översyn av åklagarväsendet som pågår i regeringskansliet. Jag ser ingen anledning till att riksdagen i dag binder upp sig vid några delförslag, oavsett hur välgrundade dessa är. I stort sett är ju Britta Bjelle också nöjd med sakernas tillstånd. Reservation 2 är en gammal bekant som handlar om utbildning i miljörätt för poliser, åklagare och domare. Poliser och åklagare utbildas fortlöpande i miljörätt, och även domarna är nu föremål för sådan utbildning. Därmed torde de behov som påtalas i reservationen vara ganska väl tillgodosedda. Reservation 3 tillhör också avdelningen gamla bekanta. De skäl som anförts för ett inrättande av en särskild statsåklagare för miljömål har naturligtvis blivit svagare för varje år som går, eftersom utbildningen på regional nivå har fortsatt. Reservation 4 handlar om barnolycksfall. Dessa är naturligtvis djupt tragiska händelser, och de bör på alla sätt motverkas. Det är därför mycket angeläget att det beredningsarbete som pågår i regeringskansliet snarast fullföljs och leder till effektiva åtgärder. I det avseendet tror jag att utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning sammanfaller helt och hållet, men med tanke på det arbete som pågår är det lämpligast att riksdagen avvaktar. När det gäller den översyn av åklagarväsendet som pågår sägs det i budgetpropositionen att en utvidgning av användning av ordningsbot skall undersökas. Låt oss även på den här punkten avvakta resultatet innan riksdagen tar ställning. Kravet i reservation 6 har nyligen behandlats av riksdagen, och ingenting har hänt som föranleder en omprövning i det avseendet. I reservation 7 anser man att återkallelse av beviljad åtalseftergift för unga lagöverträdare skall vara omgärdad av betydligt mindre restriktiva regler. Frågan behandlades senast i riksdagen hösten 1989. Jag utgår ifrån att den arbetsgrupp med företrädare från social-, justitieoch civildepartementen som ser över frågan också skall ha med detta i sina överväganden. Med samma motivering yrkar jag även avslag på reservation 8. När det gäller reservation 9 måste man fråga sig om det är någon skillnad på att åtalsunderlåtelse i princip inte beviljas, vilket är det faktiska läget, och att åtalsunderlåtelse i princip inte bör kunna beviljas, vilket är vad man säger i reservationen. För mig tycks det som att detta reservationskrav redan är mycket väl tillgodosett. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 23 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar säger i sitt inlägg att riksdagen inte skall binda upp sig när det gäller den utredning som förmodligen skall tillsättas med uppdrag att se över rekryteringen till åklagarväsendet. Självfallet skall riksdagen inte binda upp sig, men det är ganska viktigt att en utredning från riksdagen får idéer och tankar som pekar på sådant som vi som arbetar med frågorna anser vara angeläget att utredningen behandlar. Eftersom det visat sig oerhört svårt att rekrytera nya unga jurister till åklagarbanan, vilket är det svåraste problemet för åklagarväsendet just nu, är det enligt min mening rimligt att utskottet uttalar sig för vilken inriktning en sådan här utredning skall ha, om man nu har några synpunkter. Annars överlåter utskottet åt någon enskild tjänsteman inom justitiedepartementet att dra upp riktlinjerna. Det anser vi i folkpartiet att man inte skall göra. Vi anser att riksdagen skall ange de frågor man tycker är angelägna. Detta har vi i folkpartiet gjort. Vi har bl.a. talat om att yrket är anonymt och föreslagit att man genom att införa notariemeritering i hela landet skulle få fler som känner till yrket. Vi har även andra förslag i reservationen. Jag tycker att Bengt-Ola Ryttar mycket snabbt gick förbi frågan om ordningsbot för snatterier. En utredning, stöldutredningen, har påpekat att det finns möjligheter att komma till rätta med en del av snatteribrotten genom att införa ordningsbot. Att utdöma ordningsbot är effektivt och rationellt. Den enskilde som har begått ett brott får en snabb reaktion på vad som har inträffat. Jag har här i riksdagen lärt mig att en del frågor på något sätt behöver mogna och bearbetas ytterligare och att opinionen i samhället behöver förändras. Jag anser att vi nu är framme vid den punkt där det är dags att agera i den här frågan och se till att man för enkla, erkända, snatterier kan utfärda ordningsbot. Det skulle vara arbetsbesparande för polisen och för åklagarna, och det skulle innebära en snabb reaktion mot dem som överträder lagen. Jag vill helt kort tillägga något om barnolycksfall, eftersom jag inte hinner säga mer. Det sker ingen rättslig uppföljning när det gäller barn som råkar ut för en olyckshändelse. Nog kunde utskottet ha uttalat att detta är ett viktigt område och att man som ett minimikrav borde se till att poliser och åklagare fick bättre utbildning på området så att det inte känns främmande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att göra ytterligare inlägg med anledning av Bengt-Ola Ryttars anförande. Men när det gällde reservation 6 sade han att riksdagen har prövat frågan och ingenting har hänt som föranleder en omprövning. Vi har inom stöldoch snatteriområdet en beloppsgräns som på 26 år har ökat med 585 spänn, på ren svenska. Har inte socialdemokraterna någon politisk uppfattning i den här frågan? Det går ju inte bara att stå här i talarstolen och säga att ingenting har hänt och sedan gå ner och sätta sig. Man måste ha en politisk vilja. Skall vi fortsätta att låta gränsen mellan stöld och snatteri skena i väg? Var är den år 1995, och var finns den år 2000? Det kommer att sluta någonstans uppemot 2 000—-5 000 kr. Som regeringsbärande parti måste socialdemokraterna ha en uppfattning i denna utomordentligt centrala rättsfråga. Riksdagen består av valda ombud för Sveriges folk. Det är rimligt att vi här i riksdagen får börja sätta några gränser, bl.a. denna gräns. Det vore inte besvärligt att skriva en proposition varje år eller var annat år i denna fråga. Herr talman! Det som jag tycker är sensationellt är att regeringens företrädare här, Bengt-Ola Ryttar, säger att ingenting har hänt och lämnar fältet öppet. Vad är det för budskap som Bengt-Ola Ryttar och socialdemokraterna vill ge det svenska folket? Ingenting. Man lämnar frågan därhän och bordlägger den, återremitterar den, sätter sig, och fortsätter att regera. Detta är en central rättsfråga, och jag förväntar mig att Bengt-Ola Ryttar har någon form av uppfattning om detta i sin replik.
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar säger att det finns en bra utbildning för poliser och åklagare i miljörätt. Jag har varit i kontakt med många poliser och åklagare, och de säger att den är ganska undermålig. En del har inte fått någon utbildning, och en del har fått en kort utbildning. Statistiken visar att så är fallet. 1985—1988 anmäldes det 1 100 miljöbrott till polisen. Endast 90 fall leder till åtal och färre än 60 till fällande dom. Detta är svåra ärenden, det vet vi. Koncessionsnämnden för miljöskydd sätter allt oftare riktvärden i stället för gränsvärden. Det gör att dessa fall kan bli svåra att bedöma. Därför behövs det bra utbildning på det här området. Jag vill också i detta sammanhang säga att tredje vice talman Bertil Fiskesjö har väckt en motion i anslutning till forskningspropositionen om att inrätta en professur i miljörätt vid Lunds universitet. Det vore en bra åtgärd för att förbättra den här utbildningen. Jag tycker att Bengt-Ola Ryttar gick förbi frågan ordningsboten för snabbt. Vi vet att det förekommer många butiksstölder och snatterier. För att komma till rätta med detta måste det komma en reaktion. Vi vet också att både polis och åklagare är hårt belastade. Genom att då införa ordningsbot skulle det bli en snabb reaktion mot den som har snattat eller tillgripit i ett varuhus. Det får också en avskräckande effekt för framtiden, kanske speciellt för dem som råkar ut för en ordningsbot de första gångerna och som sedan gör inte om förseelsen. Jag tror att det är riktigt med denna snabba reaktion samtidigt som resurser skulle sparas för poliser och åklagare. Jag återgår till frågan om åtalsunderlåtelse. Vi i centern kräver att man skall återgå till de mer restriktiva bestämmelser som gällde före 1985. Det skall framgå att vi inte tolererar detta i samhället. Just den litet slappa hållning som har varit är inte bra. Då kan det verka som om vi tolererar brott, men det gör vi inte. Därför måste det här vara en större restriktivitet. När det gäller ungdomar tycker vi i centern att de regler som infördes 1988 skall gälla också i fortsättningen — dvs. den restriktiva hållning som föreskrivs där. Jag tycker att Bengt-Ola Ryttar skulle ha gått med på en del av de reservationer som vi har avgivit från olika partiers sida.
Herr talman! Britta Bjelle säger att vi i och med detta beslut överlåter åt en enskild tjänsteman på departementet att avgöra hur denna översyn av åklagarväsendet skall utformas. Så är det väl knappast. Vi överlåter detta åt regeringen, och det tror jag att vi kan göra med förtroende. Snatteribrotten är naturligtvis en het potatis i rättsliga sammanhang. Att lägga snatteribrotten under ordningsbot innebär att man växlar ned tyngden i den typen av kriminalitet. I regeringskansliet kommer man att se över hur strafförelägganden skall användas i framtiden. Personligen skulle jag gärna se att man tittar på dessa problem i samband med strafförelägganden. Det är en personlig ståndpunkt jag har och inte något som jag framför å regeringens vägnar. Göran Ericsson var mycket upprörd över att jag sade ”sedan den senaste riksdagsbehandlingen”. Sedan den senaste riksdagsbehandlingen har inget hänt som föranleder någon ändring av majoritetens förslag i detta avseende. När det gäller beloppsgränser anser vi att det är en klar fråga för rättstilllämpningen och inte en fråga för riksdagen i dagens läge. Jag tror inte att vi från socialdemokratiskt håll är beredda till den handfasthet som kanske föresvävar Göran Ericsson i kriminalpolitiska sammanhang. När det gäller svårigheterna omkring miljöbrott, Kjell Ericsson, är jag beredd att skriva under på att detta är svårt att hantera. I februari 1991 är det meningen att en utredning om en ny miljölagstiftning skall vara klar. Förhoppningen är att den skall bli lättare att tillämpa, och jag utgår från att man då sätter in omfattande utbildningsinsatser. Man har inte varit passiv på det här området, utan det har skett en hel del utbildning när det gäller miljöbrott.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar menar att vi med förtroende kan överlåta direktivskrivning till regeringen. Det kanske Bengt-Ola Ryttar kan tycka. Men sett ur riksdagens synvinkel vore det väl ändå angeläget om alla de partier som finns i riksdagen har synpunkter på vad som egentligen borde behandlas i en utredning. Det är då grunden läggs för de förändringar som eventuellt skall komma till stånd. Jag tycker att det är en synnerligen passiv hållning. När det gäller åtalsunderlåtelse kan man konstatera att efter förändringarna 1985 har vi gått mot en relativ åtalsplikt. Jag hörde riksåklagaren bara för några dagar sedan säga att i dag har åklagarna en sådan frihet att bedöma avskrivningsärenden att vi har nästan nått fram till relativ åtalsplikt. Vi i folkpartiet tycker att detta är en olycklig utveckling. Anser man att en enhetlig rättstillämpning det är angelägen, får man inte gå så långt som till relativ åtalsplikt, utan då måste man hålla fast vid den absoluta åtalsplikten — vilket vi anser att man skall göra. Men ni socialdemokrater tycker alltså att denna utveckling är bra och har inte för avsikt att föra den tillbaka till det gamla utan vill snarare öppna dörrarna åt ännu mera långtgående enskilda beslut hos åklagarna. Är det så man skall uppfatta socialdemokratins hållning?

Herr talman! Bengt Ola Ryttars andra inlägg skingrade ju inte några dimmor. Bengt-Ola Ryttar säger att om snatterier skall överföras till ordningsbot växlas tyngden av brottet ned. Men vad man skall göra är att se reservatio nerna 5 och 6 i detta betänkande från justitieutskottet i ett sammanhang. I reservation 6 säger vi från moderat håll att gränsen mellan stöld och snatteri skall sänkas. Det innebär att man inkorporerar ett ganska stort antal snattare i rättsområdet för stöld. Det är minsann inte att växla ned utan det är att växla upp vikten av tillgreppen. I reservation 5 säger vi från borgerligt håll att vi vill rationalisera rättsskipningen när det gäller de små och enkla snatterierna som avser obetydliga belopp. Herr talman! Det är litet av den obotfärdiges förhinder när Bengt-Ola Ryttar säger att beloppsgränserna för snatteri skall överlåtas till domstolarna och rättsskipningen att besluta om. Ni socialdemokrater skall ju leda utvecklingen även inom detta område. Socialdemokraterna har makten och har majoriteten i denna kammare! Ni skall inte komma traskande efter i en utveckling som ni inte styr. Detta är ett viktigt område, som jag sade i min första replik. Här måste utvecklingen ledas, man kan inte bara låta den gå. Det är ingen politik, Bengt-Ola Ryttar, utan det är att stå vid sidan om och se på när något händer utan att ha möjligheten att ingripa. Naturligtvis skall denna kammare, precis som i fråga om många andra beslut inom rättsområdet, fatta beslut var beloppsgränsen skall ligga mellan stöld och snatteri. Annars kan det sluta med en tragisk utveckling där stöldgränsen bara bär i väg uppåt och gränsen för snatteri kanske är över 1 000 kr. om några år.
Herr talman! Jag tycker att Bengt-Ola Ryttar intar en passiv hållning i den här debatten. Han vill inte ge några klara besked i de olika frågor vi har ställt här. När det gäller miljöutbildningen skall vi vänta till efter 1991 när vi får en ny miljölagstiftning. Fram till dess är det tydligen inte så noga med de frågorna. När det gäller ordningsbotsfrågorna anser Bengt-Ola Ryttar att tyngden växlas ned. Men vi skall ha en snabb reaktion också. När det gäller de snatterier som inte gäller så höga belopp är det väsentligt att det blir en reaktion och ett straff för det som har gjorts. Denna ordningsbot har ju använts på många andra områden tidigare, och det har fungerat. Det är ju ändå en bot och en snabb reaktion från samhällets sida. Jag tycker att man kan pröva det på det här området också. Jag återkommer igen till frågan om åtalseftergiften. Precis som Britta Bjelle sade har det blivit något av en relativ åtalsplikt för åklagarna. Det är egentligen ganska allvarligt. Det måste vara en entydig handläggning av dessa ärenden så att det kan bli en liknande rättsskipning i hela landet och så att godtycke inte kommer med i bilden. Därför bör vi återgå till de regler som gällde före 1985!
Herr talman! Jag tycker att Britta Bjelle drar litet långtgående slutsatser av vår inställning till åklagarutredningen. Det är ändå bara folkpartiet som vill ge direktiv för direktiven till denna utredning. Övriga partier i utskottet har accepterat att det är regeringen som utformar direktiv. Det är en viss inkonsekvens i Göran Ericssons agerande när det gäller dessa frågor. Göran Ericssons inställning till åtalsunderlåtelse vid snatterier är något kluven. I det ena fallet skall rättsväsendet tillämpa millimeterrättvisa, i det andra är det fråga om mera summarisk tillämpning. Göran Ericsson sade att socialdemokraterna har majoritet i denna kammare. Vid det här laget borde Göran Ericsson veta att vi inte har någon egen majoritet. Kjell Ericsson efterlyste snabbare reaktioner. Också jag tycker att sådana är enormt viktiga. Inom rättsväsendet pågår en hel del arbete med försöksverksamheter för att få fram snabba reaktioner, speciellt när det gäller ungdomar som sysslar med kriminella saker. Detta arbete förefaller vara rätt så framgångsrikt och vi skall understödja det på alla sätt. Många av debattörerna här visade över huvud taget en ganska bristfällig tilltro till de rättstjänare som vi har. Vi kan inte riskera att komma tillbaka till en situation där vi skall handlägga smörklicksmål, vilka skämmer ut hela rättssystemet. I ett läge med en stor arbetsbelastning på samtliga delar inom denna sektor måste vi se till att man inte fullständigt drunknar i onödiga arbetsuppgifter.
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar sade att det bara är folkpartiet som vill påverka direktiven för en åklagarutredning. Det är trevligt att konstatera att i varje fall folkpartiet tänker framåt och har önskemål. Men det är knappast någon ursäkt för den socialdemokratiska gruppen att inte ha några synpunkter, eftersom inte något annat parti än folkpartiet har det. Det är en svag argumentering. Jag reagerade över att Bengt-Ola Ryttar sade att vi inte skall ha några smörklicksmål, att vi måste ha tilltro till rättstjänarna och att de som är överbelastade inte skall ha alltför små mål att arbeta med. Det är precis de argument som ligger till grund för inställningen att småmål som handlar om erkända snatterier för mycket små belopp skall betraktas som smörklicksmål. Dessa skall inte handläggas med färdiga förundersökningsprotokoll, som sedan skall vandra vidare och skapa nya arbetsuppgifter i en byråkratisk verksamhet inom åklagarmyndigheten. Med en mycket ringa arbetsinsats skulle man direkt kunna utfärda ett ordningsföreläggande när man haffar en person som gör sig skyldig till snatteri. Därmed är ärendet avgjort. De mål som skulle kunna handläggas på detta sätt rör erkända snatterier för små belopp. Det är sådana smörklicksmål som rättsapparaten inte borde behöva ha gående genom hela systemet. Jag tycker att Bengt-Ola Ryttar skall gå vidare med sina egna argument och anföra dem som skäl till varför det skall införas ordningsbot för erkända snatterier för små belopp.
Herr talman! Det är intressant att iaktta Bengt-Ola Ryttars mycket kraftiga slalomåkning mellan reservationerna för att undvika att dela reservanternas uppfattning. Konsekvensen av det som jag tidigare har sagt här i dag är att vi inte skall ha smörklicksmål. De skall inordnas under ordningsbotsinstitutet, och därvid — precis som utskottets ordförande sade — hanteras på ett rationellt sätt. När det gäller den mycket snabba ökningen som också utskottets ordförande i sitt huvudanförande pekade på — 20 000 snatterier per år — måste någonting hända. Gränsen mellan stöld och snatteri är i dag för hög. För att inskärpa vikten av att samhället ser allvarligt på stöldbrotten bör denna gräns sänkas, vilket skall beslutas av denna kammare. Detta är mycket logiskt. Man skall se allvarligt på snatterier när de utgör mängdbrott eller debutbrott. Skräpbrotten, smörklicksmålen när det gäller snatterisidan, skall handläggas rationellt. De större och allvarligare snatterierna skall föras över till stöldsidan och hanteras med förundersökningsprotokoll genom hela vägen i rättsapparaten för att man verkligen skall kunna få tag på gärningsmannen. Detta är logik, herr Ryttar, och det är den logik som vi reservanter tilllämpat i detta betänkande. Jag inser och förstår att Bengt-Ola Ryttar delar vår uppfattning, men på något sätt försöker han att med en våldsam slalomåkning komma mellan portarna. Det blir desto svårare, ju fler inlägg han gör.

Herr talman! Jag vill bara mycket kort referera till det som står skrivet i vår reservation. Finansdepartementet har redan under detta budgetår förstärkts med 28 heltidstjänster. Nu vill man ha några ytterligare för att följa upp skattereformen. Det vore skillnad om dessa pengar skulle fördelas till riksskatteverket som just har hand om verkställigheten av skattereformen, eller om pengarna skulle ha tilldelats då man förberedde skattereformen. Jag tycker att det är inkonsekvent att tillföra dessa ytterligare tjänster. Därför yrkar jag avslag på utskottets hemställan och bifall till reservationen av Gunnar Björk och Ivar Franzén.
Herr talman! Majoriteten i utskottet anser att finansdepartementet har och har haft så mycket arbete med skattereformen att det utökade anslaget är motiverat. I går behandlade utskottet de motioner som berör vårt område och som har avgivits i anslutning till forskningspropositionen. Centern stod då bakom en motion där man ansåg att det är viktigt att avsätta ytterligare medel för att undersöka fördelningseffekterna av skattereformen. Även om centern ansåg att det är riksskatteverket som skall ha dessa pengar, är vi tydligen överens om att skattereformen måste följas upp och att resurser måste ställas till förfogande för detta. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det som då diskuterades var en ny arbetsuppgift. Man hade väl inte tänkt att använda just dessa tjänster till denna arbetsuppgift. Fördelningspolitik är inte någonting som haft någon hög prioritet i finansdepartementet under de senaste åtta åren. Man kan konstatera att ju fler tjänster som finansdepartementet tillförs, desto sämre sköts landets ekonomiska politik. Av hänsyn till detta föreslår jag att finansdepartementets begäran om de nya tjänsterna skall avslås.
Herr talman! Jag tror faktiskt att även finansdepartementet ser på fördelningseffekterna. Skattereformen har just börjat genomföras och det finns en stor bit kvar att både fatta beslut om och genomföra. Därför är det viktigt att finansdepartementet också ges möjlighet att följa upp dessa frågor på ett bra sätt. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När finansutskottets ordförande Anna-Greta Leijon efter regeringens nederlag i den votering om lönestopp som gjorts till kabinettsfråga begärde att förslaget om utdelningsstopp skulle återförvisas till utskottet, uttryckte jag förhoppningen att det skulle ske en omprövning där så att mina kritiska synpunkter aldrig skulle behöva föras fram. Nu har utskottets socialdemokrater gått emot propositionen och biträtt de borgerliga avslagsyrkandena, så man kan kanske tycka att jag därmed borde vara nöjd. Den motivering som anförs är dock tyvärr både knapphändig och missvisande, varför vi på den borgerliga sidan sett oss föranlåtna att reservationsvis förorda en annan text. I majoritetsutlåtandet framförs ståndpunkten att ett utdelningsstopp måste vara kopplat till ett lönestopp, vilket inte har förfäktats tidigare av socialdemokraterna. Det har många gånger förekommit alldeles för sig självt. Det kan väl inte uteslutas att argumentationen i de borgerliga motionerna bidragit till ett visst omtänkande på regeringssidan. I syfte att förebygga en upprepning vill jag i alla händelser här redovisa våra principiella invändningar. Om man jämför med ett fullständigt förstatligande av löneoch prisbildningen i landet som också var med i paketet, kan naturligtvis ett utdelningsstopp framstå som mindre drastiskt. Det får ändå starkt skadliga effekter på ekonomin, samtidigt som det är högst diskutabelt om eftersträvade fördelningspolitiska effekter kan uppnås. Förra gången ett utdelningsstopp prövades var år 1984. Man hade då ett utdelningsstopp frikopplat från lönestopp. Vid den tiden var aktiebörsen genom valutaregleringen avskärmad från omvärlden. Nu är det däremot möjligt att köpa utländska aktier, och det sker också i mycket stor utsträckning. En svensk finansminister kan inte gärna komma åt utdelningspolitiken igenom t.ex. Deutsche Bank. Om vi försätter oss i den situationen att utdelningshöjningar är förbjudna för svenska aktier men kan förekomma i utländska företag, får vi räkna med att det redan starka utflödet av placeringskapital påskyndas. Samtidigt påverkas naturligtvis utländska placerare i sin syn på Sverige. De har redan under flera månader — det är väl ett år nu — sålt av det innehav som tidigare förekom. Naturligtvis har de svårt att förstå att de skall ta hänsyn till fördelningspolitiska avvägningar som måste bedömas vara av inhemsk karaktär. Flykten från svenska aktier skulle fortsätta med ett utdelningsstopp. Därmed försvåras även på det sättet de svenska företagens försörjning med riskkapital. En annan synpunkt gäller den pågående reformeringen av företagsbeskattningen. Det finns nu en bred enighet om att man skall bredda basen och tillämpa en lägre skattesats för vinstskatt. Syftet är att man minskar inlåsningen av vinstmedel i bestående och mogna företag, som kanske inte har så många nya idéer att komma med. Med en lägre vinstskatt kan mera vinstmedel delas ut och användas för investeringar i sammanhang där de gör bättre nytta. Om man sätter in ett utdelningsstopp går det rakt emot de uttalade avsikterna med reformen på företagsskattesidan, Nu kommer väl Anna-Greta Leijon att invända att syftet med ett utdelningstopp främst är fördelningspolitiskt. Många föreställer sig säkert att ett utdelningsstopp skulle vara ett dråpslag riktat mot slemma kapitalister och kupongklippare. Även här har det skett stora förändringar. Jag tänker inte bara på att utdelningar numera utbetalas via VPC. Endast ungefär 20 96 av börsvärdet ägs av enskilda hushåll. Ytterligare 5 90 ägs indirekt via aktiefonder. De återstående 3/4-delarna innehas av institutioner, som behöver utdelningshöjningar för att bevara realvärdet på pensioner, bidrag till forskning eller vad det nu vara må. Som exmepel kan nämnas fjärde AP-fonden och löntagarfonderna som i hög grad — i alltför hög grad enligt min mening — innehar aktier. Utdelningarna är då naturligtvis till för att hålla upp förtjänstkapaciteten. Om man då går in med ett utdelningsstopp får man faktiskt, med hänsyn till den här fördelningen, till övervägande del en fördelningspolitisk effekt som är motsatt den avsedda. Hade ett utdelningsstopp satts in i år skulle inkomstbortfallet efter skatt för hushållen ha blivit ungefär 250 milj.kr. Det är förvisso en ansenlig summa, men sett i relation till de totala disponibla inkomsterna som uppgår till 600 miljarder kronor är det kanske inte så mycket att tala om. Det utgör knappt 0,5 Ze. Det borde väl vara försumbart även ur rättvisesynpunkt. Den största förloraren på en sådan här åtgärd — det tycker jag att man bör betänka inför framtiden — är faktiskt staten. Jag har redan nämnt att det allmänna är en stor aktieägare. Man skulle göra en direkt förlust på 80 milj.kr. Till det kommer skatteintäkterna på utdelningshöjningar i övrigt, vare sig de nu faller på privatpersoner eller andra. Slutsatsen blir att fördelningseffekten inte är självklar. Det kan också spåras en viss insikt om detta i vpk:s reservation. Där sägs faktiskt att ett utdelningsstopp är fördelningspolitiskt ineffektivt och att det därför behöver kompletteras med en särskild vinstoch förmögenhetsskatt på företag. Detta vittnar om att man inte tror på åtgärden, men stöder den därför att man inte orkar göra upp med gamla fördomar. För oss moderater, liksom för de övriga borgerliga utskottsledamöterna, är det största felet med ett utdelningsstopp att det utgör ett steg mot en genomreglerad ekonomi. I stället bör vi genom avreglering skapa en bättre fungerande marknadsekonomi. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till den borgerliga reservationen nr 2, liksom till utskottets hemställan.

Herr talman! Det här är kanske inte något av de viktigaste betänkandena som vi skall besluta om i dag, men jag har ändå begärt ordet. Det är ett betänkande som är en rest ifrån regeringskrisen i februari. Som ett av de fyra stoppförslagen lade regeringen fram ett förslag om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning. Det var väl det enda av dessa stopp som möjligen kunde ha någon liten udd riktad mot kapitalet. Vi vet ju alla hur förslagen såg ut. Det rörde sig om lönestopp, prisoch hyrestopp, kommunalt skattestopp samt strejkförbud. Det var motiverat av fördelningspolitiska skäl. Lars Tobisson har redan kommenterat vår reservation. Det stämmer väl att vi har ansett att detta är ineffektivt ur fördelningspolitisk synpunkt. Man kan undra om regeringen någonsin har tyckt att det var ett bra förslag, eftersom man nu vill dra tillbaka det. Det kanske bara var något slags kosmetika, så att det skulle se ut som om stoppaketet också skulle få konsekvenser för kapitalmarknaden. Vi tycker nog ändå att man skall stödja förslaget, eftersom det kan ha sina poänger. Vi tycker dock framför allt att man skall komplettera det med en särskild vinstoch förmögenhetsskatt på företag. Detta är redovisat i reservationen. Från vpk-s sida har vi inte delat regeringens uppfattning att Sverige har stått inför en akut kostnadskris, och att det har varit motiverat med de panikåtgärder som föreslogs i februari. I den partimotion som vi lade fram i januari har vi utvecklat vår syn på den ekonomiska utvecklingen och vilka åtgärder vi tycker är riktiga ur fördelningspolitiskt perspektiv. Det har visat sig att vår bedömning från januari håller även nu i slutet av mars, genom alla de turer som har varit när det gäller regeringsfrågan och det ekonomiska läget. Bland de åtgärder som vi har ansett vara viktiga för att förändra den ekonomiska situationen finns, förutom en vinstoch förmögenhetsindragning från företagen, en demokratisering av arbetslivet, så att de människor som arbetar får ett verkligt inflytande över sin arbetssituation. Däri ingår också att riva upp skattereformen och komma med en helt ny skattereform, som i grunden är rättvis för låginkomsttagarna. Vi måste också satsa rejält på miljösidan, för att få en ändring i ekonomin. Herr talman! Mot bakgrund av detta korta inlägg vill jag yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Många anser att den ekonomiska utvecklingen under 80-talet har medfört en orättvis fördelning av arbetets frukter. Så har t.ex. kvinnornas löner inte förmått hålla jämna steg med männens löneutveckling. Ökningen av aktieutdelningarna har också legat klart över de genomsnittliga löneökningarna, med 20 Ze per år. Att regeringen samtidigt med det förslag om allmänt lönestopp som lades fram i början av februari föreslog ett tillfälligt utdelningsstopp för börsnoterade företag och OTC-företag var motiverat av fördelningspolitiska skäl. Finansutskottets majoritet delade uppfattningarna att också kapitalägarna måste avstå från ökade inkomster i form av höjda aktieutdelningar. Samtidigt gällde, enligt utskottets mening, precis som enligt regeringen, att åtgärderna skulle ses som ett samlat paket. När det allmänna lönestoppet inte vann riksdagens gillande är det därför konsekvent att man nu inte heller genomför stoppet för ökade utdelningar. Utskottet avstyrker efter återförvisningen från kammaren därför propositionens förslag. Den ekonomiska situationen och bedömningen av den framtida utvecklingen kräver att riksdagen fattar beslut som kan medverka till att bl.a. dämpa kostnadsutvecklingen. Till detta får vi återkomma, främst i samband med behandlingen av regeringens senaste ekonomiskpolitiska proposition och kompletteringspropositionen. Ur fördelningspolitisk synpunkt är det självfallet mest angeläget att dämpa och minska den höga inflationen, att se till att arbetslösheten inte får sitt grepp om landet och att hålla räntenivån så låg som möjligt. Självfallet är en politik för att åstadkomma detta ur fördelningspolitisk synpunkt mycket viktigare än det utdelningsstopp som diskuteras i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på de båda reservationerna.
Herr talman! Det är kanske onödigt att förlänga en debatt där jag ändå måste gnida in det förhållandet att Anna-Greta Leijon nu tvingades yrka bi fall till borgerliga motioner och avslag på den proposition som har lagts fram. Men jag tycker ändå att jag behöver ha besked beträffande sambanden. Anna-Greta Leijon menar att det inte skall vara något utdelningsstopp om det inte blir lönestopp. Ett utdelningsstopp ensamt kan man inte tänka sig. Då måste jag fråga: Varför kunde man tänka sig det tidigare, senast 1984, då det inte fanns någon lagstiftning om lönestopp? Då var man beredd att ta till lagstiftning om utdelningsstopp. Om nu motiven var fördelningspolitiska och inte stabiliseringspolitiska, kvarstår då inte föreställningen om att man gör något fördelningspolitiskt riktigt genom att införa utdelningsstopp? Eller är det möjligen så, som jag får en känsla av, att man från socialdemokratiskt håll har tagit intryck av de argument vi har framfört? Vi har nämligen påvisat att det inte är så självklart att ett stopp för höjda aktieutdelningar verkligen träffar dem som det kan förefalla träffa, nämligen kapitalägarna, om man tar del av gammal marxistisk debatt. Det finns många andra än enskilda hushåll som äger aktier i dag i större utsträckning och är i behov av utdelningshöjningar, för att låta t.ex. pensioner eller bidrag till forskning följa med i penningvärdeutvecklingen. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan från Anna-Greta Leijon.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Lars Tobisson säger, att vi från socialdemokratiskt håll har infört utdelningsstopp tidigare utan att det har varit kombinerat med lönestopp. Man måste anpassa olika åtgärder efter det aktuella läget, och vi har inte en gång för alla kopplat ihop åtgärder av detta slag. Vad som gäller, och gällde tidigare i år, är att den svenska ekonomin är inne i en situation som jag tror att både Lars Tobisson och jag är mycket bekymrade över. Vi måste se till att kostnadsutvecklingen i landet dämpas. Det är bekymmersamt att denna riksdag hittills inte har förmått samla sig runt tillräckliga åtgärder på detta område. Vi får komma tillbaka till det vid ett antal tillfällen senare under våren. Självfallet måste vi, så långt möjligt, göra fördelningspolitiska avvägningar då vi vidtar åtgärder. Men än viktigare är att själva grunden för behovet av åtgärder är fördelningspolitisk. Kommer vi inte åt den ofördelaktiga inflationsutvecklingen, kan vi inte hejda riskerna för arbetslöshet och hålla en låg ränta i framtiden, då går fördelningspolitiken väldigt illa i det här landet. Det är det viktigaste.